Herr talman! Jag ber att få tacka fru utrikesministern för svaret. Den fråga jag ställt kvarstår dock — i svaret ges inga konkreta besked, om regeringen ämnar göra något uttalande eller vidta några konkreta åtgärder. Jag vill därför efterlysa det svaret ytterligare en gång. Fru utrikesministern talade om 1960-talets händelser i Kongo och Sveriges roll i samband med Kongokrisen. Jag vill anknyta något till detta. I 1960-talets början hade vi ett annat synsätt än nu på befrielserörelser och motsvarande både i Afrika och i världen i övrigt. Sveriges roll i den s.k. Kongokrisen var föga hedrande. Vi ställde helt och hållet upp bakom USA och dess intressen i Kongokrisen. Det var inte för inte som amerikanska transportplan hämtade den svenska — Nr 122 FN-truppen på Arlanda och flög den tvärs över Europa och Nordafrika Tisdagen den till Katanga. 3 maj 1977 Vi ställde alltså upp bakom USA:s intressen. Dag Hammarskjölds roll vid utlämningen av Patrice Lumumba var inte heller särskilt ärofull. Om svenska Det uppstod en konflikt med FN:s civile chef på området, irländaren = åtgärder mot O'Brien, som var emot den här utlämningen. Den skedde emellertid = utländsk intervenändå, och Lumumba blev — som alla vet — mördad av Moise Tshombe tion i Zaire i Katanga. Sedan dess har det hänt mycket i den svenska opinionen. Vi har fått en annan inställning till och en helt annan syn på sådana här saker, och vi är nu, som väl är, något mer kritiska när sådana här saker inträffar. Vi ställer inte längre så helt och odelat upp på den västliga kapitalistiska stormaktens sida. Problemet i dag är exakt detsamma som det var då. Det gäller alltså råvarorna i Katanga eller Shabaprovinsen, som den numera kallas. Det var belgiska och franska intressen som låg bakom striderna 1960 och 1961. Sedan dess har en del av de ekonomiska intressena övertagits av amerikanska intressenter i Shabaprovinsen. Dessa intressen känner nu sina positioner hotade, eftersom det har uppstått motstånd mot Mobutus regim. Man vill säkra kontrollen över råvarorna i området. Utvecklingen i Kongo-Zaire efter det att Mobutu trädde till har, som här tidigare framhållits, varit mycket dålig för landet. Det är inte konstigt att det blir opposition och t.o.m. uppror mot en sådan regim. Massmedia har som vanligt gett en skildring av vad som hänt där nere som varit ganska dålig och som i många stycken varit rena sensationsskriverier med lösa påståenden som inte har kunnat verifieras. Mönstret är exakt detsamma som i början på 1960-talet. De som befann sig i Katangaprovinsen i Kongo vid det tillfället och som så småningom fick tillfälle att ta del av vad svenska tidningar hade skrivit kunde med häpnad konstatera att skildringarna föga överensstämde med verkligheten. Det borde vara regeringens plikt i detta sammanhang att se till att svenska folket får en så objektiv information som möjligt om vad som verkligen pågår. Regeringens deklaration — både i regeringsförklaringen och i utrikesdebatten av fru Söder — förpliktigar, eftersom man tydligt uttalat att vi skall hjälpa befrielserörelserna i södra Afrika. I det här fallet är det ganska tydligt att det finns en koppling mellan vad som tidigare hänt i Angola och vad som nu pågår. Den kopplingen visar att Angola skulle kunna hotas av den uppladdning som sker i södra Zaire med truppstyrkor och militär hjälp från skilda håll. Det skulle alltså vara önskvärt att den svenska regeringen redogjorde för sin syn på dessa saker genom ett konkret uttalande, så att det står klart hur allvarligt man ser på problemet och att detta inte är någonting som Sverige inte intresserar sig för. Vi bör klargöra var vi står i denna fråga och att vi verkligen följer den med intresse. Jag efterlyser alltså 185 fortfarande ett besked, om regeringen tänker göra något uttalande eller inte.

Herr talman! Jag vill svara på några av de frågor herr Hagel ställde. Han sade att jag hade talat om en invasion i mitt svar, men det vill jag bestämt tillbakavisa. Om man läser innantill i mitt svar finner man att det står så här: Redan i detta svar ligger den osäkerhet som herr Hagel efterlyste om varifrån aktionen inleddes. Vi har alltså avsett de Katangagendarmer vars hemvist från början vi ändå relativt säkert vet är Zaire. Det är också några andra saker jag skulle vilja kommentera. Herr Hagel talade om att det är västvärlden som nu ger sitt stöd till Zaire. Jag tror att det i det sammanhanget — och det kan också gälla i lika hög grad som svar till herr Söderqvist — är väsentligt att iaktta vad de afrikanska staterna, dvs. grannstaterna, de som bäst känner situationen i Afrika, sagt beträffande denna konflikt. Vi har alltid tillmätt de afrikanska staternas inställning i liknande sammanhang stor betydelse. De afrikanska länderna själva tillmäter principen om ländernas territoriella integritet och gränsernas okränkbarhet mycket stor vikt. Den principen har alltså fått samfällt stöd av de afrikanska länder som ingår i OAU. Och det är väl fasthållandet vid denna princip som gjort att de afrikanska länderna överlag har ställt upp helt eller delvis på den zairiska regeringens sida och i vissa fall också utlovat direkt stöd till regeringen. Somliga länder har officiellt visat stor återhållsamhet i omdömet om den här konflikten. Det är ganska förklarligt att man upplever det på det här sättet. Många av statsbildningarna är ju fortfarande mycket unga. Man känner det väl som naturligt att inte stödja aktioner som kan få avsevärd effekt på deras egen situation och framför allt medverka till en upplösning av de existerande statsstrukturerna. Det finns väl också andra skäl för att de afrikanska länderna undviker att förstora eller dramatisera händelserna i Zaire.

Det är denna avvägning de afrikanska länderna gör i det här sammanhanget — det är jag övertygad om. Vi fick också detta bekräftat när vi hade besök ifrån Mocambique av Zamora Machel förra veckan, han underströk att konflikten är en nationell angelägenhet som måste lösas internt. Nu ställer vi från svensk sida vår förhoppning till att de nigerianska medlingsförsöken skall leda till ett positivt resultat. Det är också mycket viktigt att understryka att den kamp som nu pågår i södra Zaire, i Shabaprovinsen, så långt vi är underrättade inte syftar till en separation av denna provins ifrån det övriga Zaire, utan att man vill komma till rätta med de interna förhållandena i Zaire som en helhet. Jag vill också understryka vad herr Sven Andersson i Stockholm sade i sitt anförande beträffande internationell inblandning i en nationell konflikt. Vi är överens om att en sådan inblandning kan få oerhört besvärande konsekvenser och att den sällan leder till en positiv lösning. Herr Andersson apostroferade i det sammanhanget framför allt den franska inblandningen. Sedan 15 år tillbaka har pågått ett militärt samarbete mellan Frankrike och Zaire.

En sådan kan nämligen leda till att situationen trappas upp och får mycket obehagliga konsekvenser. Sammanfattningsvis vill jag alltså från regeringens sida säga att vi vill se en fredlig lösning på Zairekonflikten, och efter den principen kommer vi att agera i alla de sammanhang vi har anledning att göra det.
Herr talman! Jag vill kort uttrycka min tillfredsställelse över att vi således är överens om att det förhållandet att flyktingar från Katanga, som nu deltar i striderna i det berörda området, inte motiverar uttrycket ”invasion”. Detta registrerar jag med tillfredsställelse. Sedan till frågan om att det här gällde en intern angelägenhet. Problemet är ju att det icke har fått vara en intern angelägenhet. Man har i stället försökt skapa en politisk situation genom att påstå att Sovjetunionen, Angola och Cuba deltar i striderna i Shabaprovinsen, och med det som motiv har man åstadkommit en internationell inblandning i konflikten i området i fråga. Det är på den punkten som jag anser att den svenska regeringen borde uttala en mening, och en bestämd sådan. Här bör man ta ställning för det svarta Afrikas rätt att utvecklas till en fri stat utan inblandning från de imperialistiska staternas sida och av internationellt kapital.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Det är riktigt som fru utrikesministern säger, att självfallet måste man ta stor hänsyn till vad de afrikanska staterna gör i det här läget. Man bör då notera att de är oeniga. OAU har inte kunnat få till stånd något sammanträde för att ta ställning. Jag träffade för 14 dagar sedan OAU:s ordförande, och han bekräftade oenigheten. Han framhöll också att han betraktade konflikten som ett inbördeskrig, men han var positiv till den hjälp som Frankrike och Marocko gav Zaire. Jag förstår att fru utrikesministern inte vill ge till känna någon annan reaktion från den svenska regeringen än den som framkommit i svaret, Om åtgärder för att sprida kännedom om slutdokumentet från Helsingforskonferensen för fred och säkerhet i Europa och med detta får vi låta oss nöja. I svaret pekar fru utrikesministern på de utomordentligt allvarliga konsekvenser som en utländsk inblandning i konflikter av detta slag kan få, och jag betraktar det som ett uttryck för i varje fall en mild form av avståndstagande från en utländsk inblandning. Med utländsk inblandning menar jag inte bara fransk eller marockansk inblandning, utan även kubansk, angolansk eller annan sådan, om den förekommer. Det är detta viktiga principiella ståndpunktstagande som Sverige kan — och jag tror med framgång — hålla fast vid, därför att vi sedan gammalt är kända för att fria och oberoende kunna uttala sådant inför världsopinionen, med den effekt som det ibland har. Med denna tolkning, som jag förstod att fru utrikesministern också avsåg, tror jag att vi nu kan låta oss nöja.

Herr talman! Jag vill bara till herr Sven Andersson i Stockholm säga att den tolkning han gjort av mitt svar är den korrekta.

Herr talman! Herr Lövenborg har frågat mig vilka ytterligare åtgärder regeringen avser vidta för att i enlighet med Sveriges åtagande i Helsingfors göra slutdokumentet från konferensen om säkerhet och samarbete i Europa känt i största möjliga utsträckning. Liksom herr Lövenborg anser jag att det är viktigt att deltagarstaterna uppfyller sina förpliktelser i slutdokumentet. De deltagande staterna har åtagit sig att sprida dokumentet och göra det så känt som möjligt. På svensk sida anser vi oss leva upp till detta åtagande. Utrikesdepartementet lät efter Helsingforskonferensen publicera slutdokumentets text på engelska och i svensk översättning. Det skedde hösten 1975, inte i fjol som herr Lövenborg uppgivit. Boken, som ingår i serien aktstycken utgivna av utrikesdepartementet — s.k. blå böcker — innehåller också en utförlig redogörelse om förhandlingarnas förlopp och re sultat. Den har tryckts i 3 000 exemplar och givits en mycket vid sprianing, bl.a. till tidningar, tidskrifter, större bibliotek och politiska organisationer över hela landet. Boken kan också beställas i bokhandeln. Med hänsyn till det stora intresse för konferensen och dess resultat som visats från allmänhetens och massmedias sida beslutade utrikesdepartementet sommaren 1976 att utge ett särtryck av slutdokumentet på svenska. En första upplaga på 15 000 exemplar utkom hösten 1976 och distribuerades likaså till press, massmedia och bibliotek i hela landet. Även politiska partier, folkrörelser, skolor samt bildningsförbund och intresseorganisationer erhöll särtrycket. Den spontana efterfrågan på broschyren, som delas ut gratis, har varit glädjande stor. Den första utgåvan tog snabbt slut. Utrikesdepartementet har därför låtit trycka en andra upplaga på 10 000 exemplar. Även denna har haft stor åtgång. Sammanlagt har slutdokumentet hittills tryckts i 28 000 exemplar på svenska. Vid behov kommer utrikesdepartementet att trycka en tredje upplaga. Herr Lövenborg hänvisar till att ingen av de stora tidningarna i Sverige har publicerat slutdokumentet i dess helhet, såsom skett i vissa andra deltagarstater. Jag behöver knappast påpeka att regeringen saknar möjligheter att påverka innehållet i svenska tidningar annat än genom annonsering. Efter övervägande har vi ansett det mera ändamålsenligt att sprida dokumentet på det sätt jag nämnt. Minst lika viktigt som den kvantitativa spridningen av slutdokumentet är att deltagarstaterna genom andra åtgärder sprider kunskap och stimulerar intresse för konferensen och dess syften. Utrikesdepartementet har också på andra sätt —t.ex. genom information, föredrag och kontakter, bl.a. med företrädare för press, radio och TV, universitet och studiecirklar — sökt göra dokumentet så känt som möjligt. Vi har därvid framhållit att dokumentet är en helhet, där alla delar är lika viktiga. Genom den verksamhet jag här redovisat — och som vi givetvis avser att fortsätta — hoppas vi ytterligare bidra till att sprida kännedom om Helsingforsdokumentet. Regeringen delar helt uppfattningen att det är angeläget att dokumentet sprids och blir föremål för en allsidig behandling, inte minst med tanke på det instundande Belgradmötet. I detta syfte kommer utrikesdepartementet att i serien UD informerar utge ett särskilt nummer ägnat den europeiska säkerhets och samarbetskonferensen inför Belgradmötet den 15 juni 1977. Låt mig till sist säga att det är viktigt att deltagarstaterna informerar om slutdokumentet. Ännu viktigare är emellertid att de lever upp till sina åtaganden.

Herr talman! Jag ber att få tacka fru utrikesministern för svaret på interpellationen. Såvitt jag kan utläsa av svaret har vi inga delade meningar om det värdefulla innehållet i slutdokumentet från Helsingfors och vikten av att staterna lever upp till sina åtaganden. Däremot är jag inte riktigt lika överens med fru Söder när hon anser att vårt land lever upp till förpliktelsen att göra dokumentet känt, som det heter, vidast möjligt. Dokumentet har tryckts i 28 000 exemplar i ett land som dock har 8 miljoner medborgare. Jag anser faktiskt inte att detta är tillräckligt, utan man måste, enligt min mening, snabbt finna former att få ut en lätttillgänglig upplaga med mångdubbelt större spridning. Om åtgärder för att sprida kännedom om slutdokumentet från Helsingforskonferensen för fred och säkerhet i Europa Om åtgärder för att sprida kännedom om slutdokumentet från Helsingforskonferensen för fred och säkerhet i Europa Jag anser Helsingforskonferensen vara ett oerhört viktigt steg på vägen för att åstadkomma avspänning och varaktig fred i denna sargade del av världen. Det finns i dagens läge ingenting viktigare än kampen för freden. I Europa har det utlösts två förödande världskrig. Det är förfärliga summeringar som mänskligheten har fått göra sedan stridslarmet tystnat. Det görs ofta försök att förlöjliga eller förtala kampen för fred och avspänning. Det drivs en medveten kampanj för att torpedera avspänningspolitiken och för att mana fram en återgång till det kalla krigets atmosfär, och det är detta som inte får ske, därför att ett kallt krig så lätt kan bli ett varmt krig. I det första världskriget deltog 36 stater med 1 050 miljoner invånare. Det andra världskriget drog med sig 61 stater och 1 700 miljoner människor. Det första världskriget krävde 10 miljoner människoliv och gjorde 35 miljoner till invalider. Det andra världskriget krävde 32 miljoner människoliv och gjorde 35 miljoner till invalider. Offren i människoliv och materiell förstörelse tredubblades. Det tredje världskriget, om ett sådant skulle drabba mänskligheten, kommer att få sådana konsekvenser att ingen vettig människa kan undgå att rysa vid blotta tanken därpå. Det tredje världskriget skulle bli ett atomvapenshelvete, en orgie i massmord, vars verkningar skulle sträcka sig långt in i framtiden — om det över huvud taget skulle finnas någon framtid för mänskligheten längre. Det är mot denna fruktansvärda bakgrund som det står klart att kampen för avspänning och varaktig fred är mänsklighetens största ödesfråga, att avspänningsprocessen på allt sätt måste befrämjas och att varje nytt initiativ och steg i den riktningen är livsbejakande och konstruktivt. Som kommunist och aktiv i fredsarbetet ända sedan den första Stockholmsapellens dagar vill jag än en gång säga att jag anser säkerhetskonferensen i Helsingfors vara ett oerhört viktigt steg för att minska krigsriskerna. Det var en konferens där man försökte finna de gemensamma formerna för att Europas jord inte än en gång skall dränkas med blod. Konferensen var en politisk summering av det andra världskrigets resultat, och det drogs slutsatser och träffades överenskommelser av stor betydelse för den framtida utvecklingen. Överenskommelserna innehåller, som det heter i UD:s sammanfattning, ”ett viktigt spektrum av ämnen”. Det viktigaste är en rad grundsatser som skall styra staternas handlande för att avspänningen skall bli varaktig och freden stabil. Det rör sig om förbindelser att inte använda våldsmetoder för att främja nationella mål och att gränserna i Europa skall anses okränkbara. Det handlar om vidgad information och militär återhållsamhet. Det gäller ekonomisk och kommersiell information, det handlar om utbyte av vetenskaplig information och om tryggandet av mänskliga rättigheter. Det är alltså ett dokument för att säkra den fredliga samlevnadens princip genom ett nätverk av olika överenskommelser på en rad områden. I många fall handlar det mycket konkret om samarbetsfrågor som det hade varit helt otänkbart att ta upp under det kalla krigets period. Vad jag ville peka på med min interpellation är det förhållandet, att — Nr 122 när man ställer frågan om Helsingforsdokumentets innehåll, visar det Tisdagen den sig att många människor har en stor informationslucka. Det är väl något 3 maj 1977 som handlar om mänskliga rättigheter, säger de flesta. Jag tycker att — fru Söder eller hennes närmaste medarbetare skulle göra ett par stickprov Om åtgärder för att på Sergels torg, Kungsgatan eller någonstans där det samlas mycket Sprida kännedom folk. Det skulle bekräfta mina erfarenheter att folk i allmänhet inte har Om slutdokumentet en aning om det omfattande innehållet i Helsingforskonferensens slut — från Helsingforsdokument och den oerhörda betydelsen därav. konferensen för Och det är detta som är skevt och som man måste försöka göra något — fred och säkerhet i åt. Fru Söder tycker att spridningen av 28 000 exemplar är bra. Av dessa — Europa 28 000 har kommunisterna i Norrbotten rekvirerat 5 000, som vi har gjort vårt bästa för att få folk att studera. UD har också spritt information genom föredrag och kontakter med radio och press. Jag vill inte alls kritisera innehållet i de åtgärder som vidtagits äv UD, bara omfattningen och effekten av dem. Vad har svenska tidningsläsare fått veta om Helsingforsavtalets helhetsinnehåll? Ja, tidningarna kan man ju inte påverka, säger fru Söder, och det är naturligtvis riktigt, men det är verkligen inte mycket allmänheten har fått veta den vägen. Det är lösryckta satser, lämpliga att användas i ett bestämt politiskt syfte. Jag har i interpellationen nämnt den mycket bredare spridningen i exempelvis DDR och Sovjetunionen. I grannlandet DDR har avtalet spritts i två miljoner exemplar och i Sovjetunionen i 22 miljoner exemplar. Nu är det förstås inte bara i Sverige som spridningen av slutdokumentet är synnerligen begränsad. I Dagens Nyheter den 29 april kunde man läsa följande, under rubriken ”Ingen kan läsa vad alla talar om”: ”En sovjetisk journalist har letat i USA och Kanada efter exemplar av slutdokumentet från säkerhetskonferensen i Helsingfors 1975. Resultatet var tydligen nedslående. Enligt Tass-korrespondenten Gennadij Gerasimov, stationerad i New York, finns inget exemplar i nationalbiblioteket i Montreal, inget i nationalarkivet i Ottawa, inget i det berömda New York-biblioteket och inget i amerikanska UD:s bibliotek. I dokumentet står det att de undertecknade regeringarna åtar sig att se till att det får maximal spridning. Hur kan kandensisk och amerikansk press ”anklaga Sovjetunionen för att bryta mot Helsingforsöverenskommelsen” när man inte ens kan få tag på en kopia i dessa länder, undrar Gerasimov i en artikel i Literaturnaja Gazeta. Det har varit ett sådant väsen om Helsingforsavtalet i USA ”men amerikanerna har faktiskt inte tillgång till texten”. De får nöja sig med ett utdrag som New York Times publicerat, skriver Gerasimov.” En av förutsättningarna för att människor inte skall få en skev och inskränkt bild av vad Helsingforsavtalet i dess helhet handlar om är att man får det i sin hand på ett eller annat sätt. Nu kommer snart uppföljningen i Belgrad, och då kommer återigen 191 Tisdagen den i radio och TV. Inte minst mot den bakgrunden hade jag hoppats att — Lo informationskampanj för att bekantgöra dokumentets innehåll. En spe Om åtgärder för att cialutgåva av ”UD informerar” fyller knappast det syfte som jag är ute sprida kännedom = efter, om det inte planeras en jätteupplaga som skall gå ut till alla hushåll. om slutdokumentet I så fall skulle jag ju vara nöjd, men jag tror inte att jag skall tolka från Helsingfors formuleringen på det sättet. Eller hur, fru Söder?
Europa Herr talman! Jag kan på flera punkter hålla med herr Lövenborg, bl.a. när han talar om att innehållet i alla korgarna i Helsingforsdokumentet skall studeras och förverkligas. Det har varit vår strävan från UD hela tiden att verkligen arbeta med alla delar av dokumentet. Detta har också varit utgångspunkten för vårt arbete, inte minst i de kontakter som vi har haft i förberedelsearbetet med andra länder. Vi har nämligen gjort just den erfarenhet som herr Lövenborg talar om, dvs. att det är en begränsad del av dokumentet som det talas om. De övriga delarna refereras det mycket sällan till. Jag vill också understryka den vikt regeringen lägger vid Belgradmötet som ett uppföljningsmöte för att öka avspänningen i Europa. Jag kan likaså, utan att göra några stickprov på Sergels torg, instämma i att det finns informationsluckor i detta avseende, och dem skall vi efter bästa förmåga täppa till. Vi har inte själva gjort stickprov på biblioteken när det gäller tillgängligheten av dokumentet. Däremot har vi gjort vad på UD ankommer. Vi har distribuerat särtrycket av slutdokumentet till samtliga kommunbibliotek, stadsbibliotek och vetenskapliga bibliotek i Sverige. Broschyren har också givits viss spridning i gymnasie och högstadieskolor, folkhögskolor, bildningsförbund m.fl. Vi har skickat särskilda exemplar till skolöverstyrelsen för vidare distribution.
konferensen för
Blåboken, som jag nämnde tidigare, har distribuerats till alla tidningar och tidskrifter i hela landet samt till radio och TV. Gensvaret har varit stort, och vi har fått nya rekvisitioner. Jag sade också i mitt svar att vi är beredda till nytryck av dokumentet i takt med efterfrågan. Det är alltså inte brist på exemplar som får vara avgörande. Man kan i och för sig beklaga att efterfrågan inte har varit större, men jag tror att man kan säga att det ändå har varit ett mycket stort intresse hittills, om man jämför med det intresse som andra dokument av liknande slag har mött. I övrigt kan jag tillägga, då vi talar om förverkligandet av Helsingforsdokumentet och försöken att omsätta det i praktiskt handlande, att vi också tagit fram detta dokument när vi träffat avtal med andra länder. Vi har i det sammanhanget haft kontakt med näringslivets organisationer 192 — exportrådet, Grossistförbundet och Industriförbundet — därför att de har också en del i uppföljningen av dokumentet. Nr 122 Därför vill jag påstå att vi på bredast möjliga bas försöker uppfylla Tisdagen den de förpliktelser som Sverige åtog sig när man från svensk sida under 3 maj 1977 tecknade Helsingforsdokumentet. Detta arbete kommer att gå vidare. — Om så befinns nödvändigt, skall vi också försöka hitta nya former. Om åtgärder för att sprida kännedom Herr LÖVENBORG : om slutdokumentet Herr talman! Den formulering som finns när det gäller spridningen = från Helsingforslyder ”vidast möjligt”. Det kan naturligtvis tolkas på olika sätt, men = konferensen för jag vill med stor bestämdhet hävda att det som hittills har gjorts inte fred och säkerhet i helt motsvarar innebörden i orden, i varje fall inte så som jag tolkar Europa dem. Det är möjligt att göra betydligt mer. I svaret heter det att dokumentet getts mycket vid spridning, bl.a. till tidningar, tidskrifter och större bibliotek. Men det visar sig, i varje fall beträffande biblioteken, att uppgiften inte är riktig. Blå boken, som är tryckt i 3 000 exemplar och vars innehåll det inte finns anledning att rikta anmärkning emot, finns inte i biblioteken. Den finns inte ens i det bibliotek som vi här i kammaren har under våra fötter, biblioteket i kulturhuset. Det visade sig vid förfrågan så sent som i går att man där inte ens visste vad slutdokumentet från Helsingfors var. I varje fall hade man inte något exemplar av det. Det har gjorts liknande stickprov på andra håll. Dokumentet finns alltså inte ens tillgängligt på biblioteken runt om i landet. Det tycker jag är ett ganska märkligt faktum. Jag menar att man helt seriöst skulle ta och titta över frågan om spridningen. Jag har inte den förutfattade meningen, att fru Söders departement saboterar spridningen av dokumentet, men jag tycker det är uppenbart att man skall söka nya, effektivare vägar för att ge dokumentet, som det heter, ”vidast möjliga spridning”. Jag erinrar mig att inför varje val får vartenda hushåll i vårt avlånga land en broschyr om hur röstningen skall gå till.

Jag tycker inte alls att man skall vara främmande för att förfara på liknande sätt när det gäller spridningen av Helsingforsdokumentet. Då skulle man verkligen uppfylla den tidigare nämnda förpliktelsen. Skulle man inte, fru Söder, kunna tänka sig exempelvis det tillvägagångssättet?

Herr talman! Jag beklagar om herr Lövenborg inte kunde få tag i blåboken i kulturhusets bibliotek här nere, men i varje fall har jag här en lång lista på de bibliotek dit denna bok har distribuerats. Det är bara att beklaga från utrikesdepartementets sida om några exemplar inte där finns tillgängliga för dem som vill låna boken. När det gäller det uppslag som herr Lövenborg kom med vill jag un 193 Om åtgärder för att sprida kännedom om slutdokumentet från Helsingforskonferensen för fred och säkerhet i Europa derstryka att det intresse som finns genom organisationer och på annat sätt kan kanaliseras till utrikesdepartementet och att vi då tillhandahåller slutdokumentet från Helsingforskonferensen för fred och säkerhet i Europa. —- Det är vad vi kan lova i dag. Om vi skall vidta vidare åtgärder framöver får vi ta ställning till senare.

Herr talman! Under hela den tid som vårt land deltagit i ett internationellt utvecklingssamarbete, och det är vid det här laget mer än 20 år, har det ansvariga statsrådet varit en socialdemokrat. I dag har riksdagen att för första gången behandla en proposition, signerad av en borgerlig biståndsminister. Kan det då avläsas några stora omvälvningar i propositionen eller i den borgerliga utskottsmajoritetens ställningstagande i fråga om biståndspolitikens innehåll och inriktning? Påfallande mycket har förblivit vid det gamla. Långsiktig planering, fleråriga biståndsutfästelser och bindningar till internationella överenskommelser karakteriserar arbetet med biståndsfrågorna och kan vara förklaringen. Det gör å andra sidan att osäkerheten om den framtida uhjälpen under en borgerlig regering kvarstår. Det har genom åren funnits vissa partiskiljande frågor, och det gäller även de nuvarande regeringspartierna. Dessa frågor har betonats olika starkt vid skilda tidpunkter. Jag kan som exempel nämna frågan om ländervalet — jag behöver bara säga Cuba, Vietnam och Etiopien för att alla skall veta vad det handlar om — vidare tidpunkten för uppnåendet av det s.k. enprocentsmålet, förhållandet mellan bistånd och svensk fö retagsamhet i u-länderna liksom också stödet till befrielserörelserna. Anslagen till IDA är också en partiskiljande fråga. De här motsättningarna kan inte anses ha förts fram i någon särskilt tillspetsad form i år och kan inte avläsas i utskottsbetänkandet, och av motsättningarna inom regeringspartierna märks ju ingenting. Av de skäl som jag nyss har angivit bevisar emellertid sakernas tillstånd i dag ingenting om framtiden. Det finns egentligen en del oroande tecken på hur biståndet kan komma att utvecklas i framtiden, men mer om det senare. Det har naturligtvis varit en styrka i svensk biståndspolitik att den i väsentliga delar haft ett starkt stöd i riksdagen. Den allmänna uppslutningen kring u-hjälpen, som här i landet är jämförelsevis stark i förhållande till vad som är fallet i andra länder, är att notera med tillfredsställelse. För säkerhets skull vill jag tillfoga att biståndspolitik, enligt mitt betraktelsesätt, höjer sig över den partipolitiska bedömningen lika litet som utrikespolitik. Tvärtom finns det här starka ideologiska inslag som blir vägledande för partiernas uppfattning och agerande. Men vad som gjort det möjligt att arbeta i så pass stor enighet som vi i dessa sammanhang gjort i vårt land har varit övertygelsen om att Sverige måste ta hänsyn till de stora behoven i den fattiga delen av världen. De olika meningar som förvisso har funnits om medel och metoder har därför kommit att överbryggas sett på kort sikt. Sådana kompromisser blir sannolikt allt svårare att uppnå ju mera medvetenheten ökar om de egentliga orsakerna till klyftorna mellan länderna och inom länderna. Vårt lands bistånd sett isolerat kan endast i undantagsfall få någon avgörande betydelse. Det är som idégivare, pådrivare, stimulerande andra till vissa åtgärder vi kan spela någon roll. Det samarbete som utvecklats mellan Sverige och u-landsgruppen har gett oss chans till nyttiga och fruktbara insatser. Hur ser världen ut denna dag då vi skall bestämma vår biståndspolitik för den närmaste framtiden? Här hemma råder betydande osäkerhet om de samhällsekonomiska frågorna. Inflation, prishöjningar och oro på arbetsmarknaden med fruktan för arbetslöshet pressar individer och hushåll. Men dessa svenska problem är ändå förhållandevis hanterliga om vi jämför med det tillstånd som råder i den del av världen som vi i dag skall ägna uppmärksamhet. Läser vi förordet som ILO:s generalsekreterare skrivit till slutrapporten från 1976 års världssysselsättningskonferens, i vilken rapport också presentei. s strategin för angrepp på massfattigdom och arbetslöshet, får vi några data som stämmer till eftertänksamhet. 700 miljoner människor lever i akut fattigdom och armod, och åtminstone 460 miljoner lider av svår näringsbrist. Miljontals lever i ständig skräck för svält och oräkneliga miljoner saknar möjligheter att få bot för sina sjukdomar. Slummen i städerna växer. Antalet illitterata vuxna beräknas ha ökat från 700 miljoner 1960 till 760 miljoner 1970. Och slutligen: den djupt tragiska misshushållningen med mänskliga resurser i tredje världen symboliseras av att nära 300 miljoner där är arbetslösa eller undersysselsatta nu i mitten av 1970-talet. Det påpekas i fortsättningen att förhållandena i själva verket på många sätt har förvärrats men också att påfallande ojämlikhet råder i fördelningen av inkomster och rikedom inom och mellan länderna. Fattigdomen framträder härigenom än mera upprörande. Jag vill sluta detta referat från ILO-dokumentet med uppgiften att man räknar med att man fram till år 2000 inte bara skall skaffa jobb åt 300 miljoner, som i dag är arbetslösa, utan åt 1 000 miljoner i tredje världen, som fram till sekelskiftet når arbetsför ålder. Världskonferensen om sysselsättningen var framgångsrik så till vida att man enade sig om en plan som koncentrerade sig på att tillgodose grundbehoven hos u-ländernas sämst ställda grupper. Främst sattes sysselsättningen, men de enskilda ländernas strategier måste dessutom omfatta befolkningens försörjning med livsmedel, bostäder, kläder, hälsovård och annan samhällsservice. Jag nöjer mig med denna koncentrerade redovisning av en del av sysselsättningskonferensens arbete och vill endast tillägga, att Sverige genom dåvarande arbetsmarknadsministern uttalade sig för handlingsprogrammet. Han underströk emellertid i linje med ILO-sekretariatets uppfattning att det inom de enskilda länderna måste ske en omfördelning av inkomster och förmögenheter. Den föreslagna strategin för att tillgodose de viktigaste befolkningsgruppernas behov måste stödjas, fåtalets politiska, ekonomiska och sociala makt måste kringskäras och de mångas berättigade intressen främjas. Vidare slogs fast att ansvaret för en ny och rättvisare fördelningspolitik i de enskilda u-länderna låg hos dessa länders egna regeringar. Vi har nu att fullfölja beslutet i vårt eget arbete. Det kan och bör ske genom aktiva insatser i de internationella organ som skall vidareutveckla programmet. Inte minst i-landsgruppen behöver påverkas. Vad så gäller vårt direkta biståndsamarbete kommer vi att finna att omvandlingen av idéer i beslut och handling i mottagarländerna aldrig ger resultat om inte landets ledning ger sitt aktiva stöd. Valet av land för samarbete för utveckling mot bestämda mål kommer återigen att visa sig vara utslagsgivande. Det är inte min avsikt att dra upp hela ländervalsfrågan till diskussion. Vi har genom åren kommit att samarbeta med ett ganska stort antal länder. Från början gjordes valet efter bevekelsegrunder som vi inte skulle godkänna i dag. Vi vet numera att det är lättare att börja ett samarbete än att avbryta det, även om det finns goda skäl för detta. Det ger oss särskild anledning att vara omsorgsfulla då vi tar steget för att bestämma oss för nya länder. Jag kan ingalunda dela utskottsmajoritetens mening att det saknar betydelse att hålla på distinktionen mellan programländer och andra länder som mottar svensk bistånd. Häri ligger ju en garanti bl.a. för riksdagen att få medverka vid valet av länder som skall få ett omfattande svenskt stöd. Man vill gärna tro att man genom att föreskriva olika villkor för biståndet skall kunna nå mål bl.a. av den karaktär som sysselsättningskonferensen och ILO har uttalat sig för. Men det visar sig oupphörligt att ens tro kommer på skam, om inte dessa mål är övergripande och vägledande för politiken i mottagarlandet. Många exempel skulle kunna anföras från vår egen biståndshistoria. Jag skall hämta ett sådant från Indien, ett land som ofta diskuteras. Till detta lands svagheter hör en bristande mobilisering av landsbygdsbefolkningen i långsiktiga utvecklingsansträngningar; vidare en ojämn inkomst och förmögenhetsfördelning. En mycket stor del lever i absolut fattigdom, dvs. på eller under svältgränsen. De fattigaste 20 procenten beräknas förfoga över 5 96 av inkomsterna, under det att de rikaste 20 procenten tar i anspråk 53 26 av tillgångarna. I detta land lät SIDA göra en studie av livet i en by. Det visades bl.a. att halva befolkningen i byn inte hade tillräcklig inkomst för ett kosthåll som gav vederbörande så mycket proteiner och andra näringsämnen att allvarlig felnäring kunde undvikas. Även på bynivå är inkomstoch standardskillnaderna betydande. De 14 96 rikaste hade inkomster som var fem gånger större än vad den fattigaste halvan av befolkningen i byn hade. Denna välbärgade sjundedel skapade lika stor efterfrågan på industriprodukter som hela den övriga befolkningen. De konsumerar lyxprodukter, efter indiska mått, såsom radioapparater, cyklar, klockor, möbler, finare tyger. Det är naturligtvis viktigt att påpeka att levnadsnivå är ett relativt begrepp. Med utgångspunkt i svenska förhållanden lever ingen i denna by ens i välfärd, men om man utgår ifrån vad en fattig indier anser drägligt lever många t.o.m. i överflöd. En tänkt utjämning av samtliga inkomster i byn skulle lyfta alla över fattigdomsgränsen och ge de fattiga drägliga levnadsvillkor. Slut på historien från den indiska byn, som var avsedd att ge en situationsbild av de problem som utvecklingssamarbetet skall lösa. Sverige isolerat gör det förvisso inte. Sverige lämnar ett bistånd som motsvarar 40 öre per invånare i Indien. Det ger inte mycket till grund för att ställa krav på Indien. Det är vår påverkan på andra, mer tunga biståndsgivare som kan ha betydelse. Därigenom kommer jag osökt in på de kontroversiella frågorna i dag. En av dem handlar om Sveriges anslag till Världsbankens utvecklingsfond, IDA. Socialdemokraternas syn på den frågan kommer att utvecklas vidare av Sture Ericson. Jag vill emellertid framhålla att vårt ställningstagande här har gjorts efter flera avvägningar. IDA är fortfarande den stora förmedlaren av obundet bistånd till u-länderna. Det finns mycket att erinra mot verksamheten — hur man prioriterar mellan länder och ändamål, hur man söker påverka mottagarens politik — men det sker ändå en viss förskjutning mot insatser av typ landsbygdsutveckling, undervisning, slumsanering och olika sysselsättningsskapande projekt, som stämmer med stadgan för uppfyllandet av människornas grundläggande behov. Röstningsförfarandet är fortfarande skevt, även om den nya regeringen sökt fullfölja vad den gamla ständigt arbetade för: en justering av röstningsreglerna. Avgörande är för oss att olika u-länder uttryckt önskemål om ett fortsatt svenskt medlemskap, och det är inte heller oviktigt att Vietnam har beretts tillträde som medlem av Världsbanken och IDA. Däremot kan vi inte ansluta oss till höjningen av anslaget enligt propositionens förslag. På den punkten har vi en reservation. Vi bibehåller vårt medlemskap. Vi ger fortfarande ett högt anslag, som berättigar oss till en aktiv medverkan i IDA. Detta vårt ställningstagande till IDA-anslaget ger oss ökade resurser att utnyttja till angelägna höjningar för andra ändamål; jag syftar främst på de betydligt ökade anslagen till frontstaterna i södra Afrika och till befrielserörelserna där. Jag har tidigare framhållit att vi ser biståndspolitiken som sidoordnad utrikespolitiken. Utvecklingen i Sydafrika och övriga delar av södra Afrika betyder en uppenbar risk för konflikter med en räckvidd långt utanför detta område. Detta förhållande är en uppfordran till initiativ från svensk sida utöver tidigare prövade. Vi har därför i en särskild motion föreslagit åtgärder för att begränsa och avveckla svenska företagsaktiviteter i Sydafrika och Namibia. Den motionen kommer att behandlas vid ett senare tillfälle. I dag har vi att ta ställning till våra förslag om ett större bistånd än regeringen förutsatt till Angola, Mogambique och Tanzania och likaså ett högre anslag till befrielserörelserna i södra Afrika. Socialdemokraterna har i en reservation yrkat på dessa högre anslag. Denna fråga kommer ytterligare att belysas av Mats Hellström. Mitt allmänna resonemang om förutsättningarna för att nå de mål som gäller för svenskt bistånd må vara tillräckligt för att motivera de justeringar av andra länderramar som vår reservation innebär. Man kan ställa frågan: Finns det inga ljusglimtar i den mörka bild av u-landsvärlden som vi ständigt möter? Naturligtvis finns de, och jag vill för min del säga att jag upplevde några sådana vid ett besök i Vietnam i början av detta år — först genom att iaktta de märkbart positiva förändringar som ägt rum sedan jag första gången hade tillfälle att besöka Nordvietnam 16 månader tidigare. Upplevelsen av den påtagligt mjuka övergång som man eftersträvade vid återföreningen mellan Nord och Sydvietnam var likaså mycket uppmuntrande. Det som gjorde ett särskilt starkt intryck på mig var emellertid det djupt medmänskliga sätt man använder då man tar hand om offren för kriget och amerikanernas framfart; dessa offer räknas ju i hundratusental. Jag kommer sent att glömma besöket på ett hem för rehabilitering av tidigare prostituerade kvinnor. Många av dem var sjuka, och många hade tidigare varit narkotikaslavar. Små medel stod till förfogande, men det goda handlaget var inte att ta fel på. Vi har mycket att lära oss av detta fattiga folk, som har oändliga behov att tillfredsställa men som ställer upp till sin medmänniskas stöd långt mer än vad vi gör. Det var en ljusglimt i en mörk värld. Vi föreslår ett större anslag till Vietnam. I vad gäller propositionens förslag om Vietnam noterar jag med tillfredsställelse att moderaterna fått underordna sig biståndsministern — för det är väl så? Avslutningsvis, herr talman, vill jag beröra ett helt annat ämne, nämligen u-landsinvesteringar. Vi vet att detta är en angelägen fråga för u-länderna och ingår som ett led i genomförandet av en ny ekonomisk världsordning. Vårt industribistånd har blivit mycket stort och rikt förgrenat, både i fråga om länder som berörs och i fråga om branscher och varuslag som det omfattar. Det har kommit till stånd med de stödformer vi redan har. Jag är väl medveten om att dessa behöver ses över för att behoven hos u-länderna bättre skall mötas av insatser från vår sida. Men jag håller på att justeringarna skall göras för att passa ett biståndssamarbete. Jag kan däremot inte förlika mig med att man skulle bereda väg för svenska företag i de fattiga länderna när förstahandsintresset är att erövra marknader och tjäna pengar — sedan svenska staten först berett vägen genom att bekosta förstudier, förinvesteringar och utbildning av anställda samt garantera ersättning för riskerna — och de svenska intressena alltså sätts främst. Allt som är investeringar eller affärer är inte bistånd. Om det påminns vi i dessa dagar då vi diskuterar förslaget om svenskt medlemskap i IDB. Biståndsministern har signalerat en särskild utredning om industribistånd. Den må komma, men jag förutsätter att den ges direktiv som omöjliggör en blandning av bistånd och insatser av annat slag och för andra ändamål. Jag förutsätter likaså att utredningen får en allsidig sammansättning. Det fatala missödet att glömma de fackliga organisationerna då industrisamarbetet diskuterades härförleden kan väl inte komma att upprepas. Det finns ett problem som bevakas mer närgånget av de fackliga organisationerna än av någon i vårt land och internationellt, och det gäller de multinationella företagen. Deras makt är väl känd. Den växer och den utövas i hög grad i u-landsvärlden. Att tämja den kraften är en gigantisk uppgift. Kan jag hoppas att biståndsministern håller handelsministern vaken i denna fråga? Heller Ullsten får hjälp i ett samarbete med facket, det vågar jag påstå. Denna fråga är en av de många som biståndspolitiska utredningen har lagt fram ett faktaunderlag för. Jag hoppas naturligtvis på debatt och opinionsbildning i denna fråga liksom i en lång rad andra frågor som initieras i detta utredningsarbete. Herr talman! Detta anförande var inte avsett att täcka alla propositionens områden — andra socialdemokrater kommer att medverka till det. Ändå har jag funnit anledning att beröra ett antal frågor, även sådana som inte är kontroversiella men som jag tycker hör till en mera fullständig debatt om utvecklingsfrågor. Jag yrkar slutligen bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer.

Herr talman! I ett anförande den 31 januari i år i Uppsala yttrade biståndsministern ungefär följande: U-ländernas intressen handlar inte bara om att avsätta en del av statsbudgeten till biståndsändamål. Det handlar lika mycket om att ha u-ländernas situation för ögonen när vi diskuterar handelspolitik, industripolitik, teknisk utveckling, sjöfartsfrågor eller vad det nu kan vara fråga om. Inom vart och ett av dessa områden gäller det att hitta lösningar som utan att gå på tvärs med vitala svenska intressen ändå är det bästa möjliga sett ur u-ländernas synvinkel. Jag kan naturligtvis skriva under detta. Men tolkningen av yttrandet är vi säkert inte överens om. Vilka vitala intressen är det som herr Ullsten syftar på? Är det svenska folkets vitala intressen? Efter vad jag kan förstå är det inte så, utan det är storfinansens vitala intressen det handlar om. Det är här som motsättningarna i den svenska u-lands och biståndspolitiken finns. Å ena sidan har vi en biståndspolitik, med många positiva inslag, å andra sidan har vi u-landspolitiken, i vilken ju ingår handel, valuta, investeringar osv. Allt fler kommer underfund med att det måste till en samlad politik gentemot den tredje världen. Låt oss titta litet på hur detta i nuläget fungerar. I praktiken har ingenting skett, och ingenting kommer heller att ske. Varför? Vi har i det här landet en kapitalistisk ekonomi. Kapitalisternas ekonomiska bedömningar är oförenliga med solidariteten med de s.k. utvecklingsländerna. Vad som i dag kallas utvecklingsländer är länder där majoriteten är inordnad i en internationell kapitalistisk, dvs. imperialistisk, ekonomi. I denna har de under en lång historisk process tilldelats ett visst produktionsmönster. Detta utgör ett hinder för de förändringar som är nödvändiga för att en ekonomisk utveckling skall komma i gång. I det här sammanhanget är det viktigt att observera de nya former för imperialistisk kontroll som utvecklats. Det traditionella mönstret av imperialistisk utplundring av de underutvecklade länderna är ju råvaruexploatering genom de stora koncernerna och trusterna. Profiten utnyttjas inte för industriell utveckling i u-landet utan tas hem till det imperialistiska moderlandet. Denna internationella ”arbetsfördelning” har emellertid undergått betydande förändringar. I u-länderna anlades vissa industrier för hemmamarknaden, i huvudsak lätt konsumtionsvaruindustri. Det allra nyaste är att de multinationella företagen i u-länderna skapar industriella enklaver utan någon som helst utvecklingseffekt, där vissa arbetsintensiva moment läggs ut för att utnyttja de låga lönerna. Samtidigt utvecklar dessa väldiga internationella truster en ”teknologisk imperialism” genom uthyrning och försäljning av patent, hela industrianläggningar, hela paket av metoder, produkter och produktionsmedel. Alltså: nya beroendeformer skapas som ytterligare splittrar sönder u-ländernas ekonomier, som re 10 sulterar i att antalet fattiga och undernärda ständigt tenderar att öka. Kontrollen över forskningen om irdustriteknologi ligger i händerna på de rika storföretagen. Dessa företag har som övergripande mål att nå en för aktieägarna tillfredsställande profit. De investeringar som svenska och andra transnationella bolag gör i u-länderna är inte inriktade på att motsvara ”mottagarlandets” behov av bostäder, livsmedel, hälsovård och utbildning för den fattiga befolkningsmajoriteten. Majoriteten fattiga i u-länderna saknar den köpkraft som är förutsättningen för att ett företag skall vilja investera inom nämnda områden. I stället inriktas de privata u-landsinvesteringarna på transportleder m.m., s.k. infrastrukturella investeringar, och råvaruutvinning för export eller på förädlingsindustrier, inriktade på att möta en köpstark privilegierad överklass behov av bilar, kylskåp, lyxvaror. Investeringar för legotillverkning blir också allt vanligare, eftersom man på detta sätt kan undgå de från företagens synpunkt oacceptabla men väl organiserade fackföreningar som ställer krav på löner och makt. Nämnda fakta får givetvis konsekvenser för den ”teknologiöverföring” resp. ”överföring av anpassad teknologi” som de privata investeringarna erbjuder. ”Anpassningen” lär knappast sträcka sig längre än vad som ligger inom ramen för det företagsekonomiskt lönsamma, och inom denna ram kan även ligga satsningar på s.k. arbetsintensiv teknologi. En anpassning som utgår från de fattigaste folkgruppernas — dvs. majoritetens — behov, som dessa uttrycks exempelvis i basbehovsstrategin, sker ytterst sällan. Herr Ullstens aldrig så välformulerade meningar om solidaritet med u-länderna förblir ord till intet förpliktande om man inte också i konkret handling visar denna solidaritet.

Den verksamheten skiljer sig inte exempelvis från den verksamhet som bedrivs av de amerikanska företagen. Lennart Bylock, verkställande direktören i Nitro Nobel, har hållit ett föredrag, som refererades i Örebro-Kuriren den 30 januari 1976. Där målar han till att börja med upp en framtid där nykolonialism och teknologisk imperialism till fullo ersatt de äldre imperialistiska metoderna för utsugning och kontroll. Han säger bl.a.: ”Den svenska regeringen för en utomordentligt framsynt utrikespolitik. -—-—- Det är u-länderna som är framtidens exportmarknad. —-—-—- Sverige har bl.a. genom sitt agerande i FN byggt upp en fond av good-will i de fattiga länderna, samtidigt som dessa är besvikna på stormakternas imperialism.

Jag vill, herr talman, påstå att detta är lögnaktigt. För det första har u-länderna och de alliansfria staterna en helt annan bedömning än den som presenteras av regeringen i det här landet. För det andra har svenska kapitalister gjort många uttalanden som vederlägger regeringens och utrikesutskottets påståenden. Jag har citerat en storfinansman i det här landet, Bylock.

Det är även i linje med internationella önskemål om lämplig arbetsfördelning mellan industriländer.” Men jag kan citera ett ännu mera rakt uttalande. Det görs av den västtyska statliga organisationen Deutsche Entwicklungs-Gesellschaft i dess årsrapport från 1972.

Detta blir det bästa sättet att främja arbetsfördelningen i världsekonomin och den tyska ekonomins stabilitet och tillväxt.” Ja, det är så som arbetskraftsintensiv industri och anpassad teknologi skall överföras till u-länderna. Talande exempel är Formosa, Hongkong, Singapore, Sydkorea och ett flertal brutala militärdiktaturer i Latinamerika. Visst är tillväxten hög i dessa länder. Men vem kommer dennna tillväxt till godo? Ja, inte är det befolkningsmajoriteten i dessa länder. Vad som är viktigt att diskutera är, vilka u-länder man skall godkänna investeringar i. Dessutom är det viktigt att diskutera avsikten med de privata utländska investeringarna. Vad är det då som är utmärkande för svenska utlandsinvesteringar? Det visar sig att Latinamerika i tredje världen tar emot merparten av dessa investeringar. Brasilien är den största av mottagarna. Det handlar alltså enbart om länder med ytterst reaktionära och brutala regimer. Jag har tidigare citerat några av storfinansens män. Jag skall fortsätta med ytterligare en. Direktör Hans Stahle i Alfa-Laval har sagt följande: ”1I u-länderna har vi framför allt produktion i Brasilien och Argentina.

Problemet är nu hur den borgerliga regeringen behandlar denna viktiga fråga. Den tidigare socialdemokratiska regeringen införde bl.a. investeringsgarantisystemet, som var begränsat till våra huvudmottagarländer i tredje världen. Det var ett system som vid en eventuell nationalisering skulle garantera svenska företag ersättning av skattemedel. Nu vill den borgerliga regeringen utvidga detta investeringsgarantisystem till att i princip omfatta samtliga u-länder. Propositionen har ännu inte lagts, men efter vad jag kan förstå kommer den. Denna utvidgning står helt i överensstämmelse med de krav som har framförts av svensk storfinans. Dessutom ligger nu ett förslag från regeringen om medlemskap i Interamerikanska utvecklingsbanken. Det betyder att lönarbetarna i det här landet skall bidra till att ge u-hjälp till de brutala militärdiktaturerna i Latinamerika. Det är också så som vi skall tolka biståndsministerns tal om vitala svenska intressen. Någon gång i mitten på december sade biståndsministern i en debatt med mig om medlemskap i Interamerikanska utvecklingsbanken att ett medlemskap inte var förenligt med biståndspolitiska motiv. När jag då utvidgade frågan och undrade om ett medlemskap stod i överensstämmelse med vår u-landspolitik svarade herr Ullsten: Nej, inte ens det. Vad är det som har hänt, herr Ullsten, från mitten på december fram till den dag någon månad senare då ni lade propositionen som har gjort att ni har ändrat uppfattning i den frågan? Har banken förändrats? Efter vad jag förstår har den inte gjort det. Det skulle vara intressant att få höra vad som har gjort att herr Ullsten nu plötsligt också kan se ett medlemskap i IDB som förenligt med vår u-landspolitik. I första hand skall svenskt kapital tillgodoses, därefter skall vi tillgodose u-länderna med biståndsanslag. Med den sortens politik gynnar vi regimer som är folkfientliga. Vi bidrar till att förlänga dessas existens, vi bidrar till att förlänga lidandet för folkmajoriteterna i dessa länder. Det vore hederligare av utskottsrepresentanterna och biståndsministern att klart säga ifrån att Sverige som ett utvecklat kapitalistiskt land inom den kapitalistiska världsekonomin inte kan upprätta en sammanhängande och konsekvent politik till gagn för u-länderna. För detta krävs en total samhällelig kontroll över utrikeshandeln, kapitalöverföringar osv. Detta kräver i sin tur att Sverige bryter sig ur de ramar som den kapitalistiska världsekonomin har angivit. Trots detta anser vi inom vpk att det finns en viss rörelsefrihet för Sverige inom systemets ramar. Vi anser exempelvis att det borde vara möjligt att helt avskaffa investeringsgarantisystemet och att Sverige lämnar de imperialistiska organen Världsbanken och Oljeklubben som är riktade mot tredje världen. Vi anser vidare att kraven på solidaritet med de fattiga länderna och vår uppslutning bakom u-ländernas krav på en ny ekonomisk världsordning gör det nödvändigt att regeringen genom lagstiftning också fastställer vissa riktlinjer för svenska företags direktinvesteringar utomlands. Där har vi framför allt tre krav för privata svenska u-landsinvesteringar: 1. Investeringar skall ske enbart till progressiva u-länder som begär detta. 2. De fackliga organisationerna i Sverige skall höras och även ha vetorätt, detta för att företagen inte skall kunna använda kapitalexport som medel mot de arbetande i Sverige. 3. Företaget skall visa att dess kapitalexport icke är till men för det mottagande landet, snedvrider dess ekonomiska struktur eller är ett led i försök att understödja en regim som motsätter sig ekonomisk och social utveckling och utjämning. Herr talman! Jag vill nu något kommentera det avsnitt som handlar om biståndspolitiken. Där finns vissa delar som är klart progressiva och som under årens lopp har drivits fram av en stark opinion i det här landet. Det är stödet till progressiva och socialistiska stater. Det är stödet till befrielserörelser i södra Afrika. Men det är inte tack vare de borgerliga partierna som Sverige har fått denna inriktning på den här delen av biståndspolitiken. Man behöver bara läsa Dagens Nyheter i dag för att få detta helt klart för sig. Trots dessa positiva delar finns det också vissa negativa bitar i biståndspolitiken. Detta gäller först och främst ländervalet. Det diskuterades utförligt under förra årets biståndsdebatt. Man hänvisade då till biståndspolitiska utredningen. Nu finns utredningens material. Majoriteten i utredningen har på denna punkt sagt ungefär jaså. Först konstateras att utvecklingssamarbetet skall bedrivas med länder vars politik går i ekonomisk, demokratisk och socialt utjämnande riktning. Det kan heller inte vara förenligt med biståndets motiv eller mål att det bidrar till att konservera en framstegsfientlig samhällsstruktur. Frågan är nu hur dessa principer skall tillämpas i praktiken. Jag påstod i förra årets biståndsdebatt att majoriteten i den här kammaren år efter år obekymrat trampat de grundläggande principerna under fötterna. Jag kan i dag säga att majoriteten i denna kammare tydligen också i fortsättningen kommer att agera på liknande sätt. Vi kommer att fortsätta med ett långsiktigt utvecklingssamarbete med Kenya och Zambia, trots att det bevisligen i dessa länder inte bedrivs en politik som kommer de fattigaste folkgrupperna till godo. Vi kommer att fortsätta samarbetet med Indien, trots att situationen där kommer att bli etter värre än under Indira Gandhis ledning. Bangladesh är ett annat land där situationen drastiskt försämras för befolkningsmajoriteten och där varje svenskt projekt efter vad jag kan förstå misslyckas.

Sådana finns inte i nämnda länder. utvecklingssamar Nu säger representanterna i utrikesutskottet för dessa fyra partier att bete m.m. vi inte kan lämna Bangladesh i sticket utan att vi måste fortsätta. Men hur kan ni säga på det sättet? Just genom att fortsätta att pumpa in pengar uppehåller ni den utvecklingsfientliga regimen exempelvis i Bangladesh. Ni är ju överens med oss om att det bistånd som vi lämnar till Bangladesh inte kommer de fattigaste folkgrupperna till del. Då måste det alltså vara så att vårt bistånd kommer de redan besuttna till del. Så var det med vetet för några år sedan, och så är det nu med våra biståndspengar. Jag kan förstå att detta inte bekymrar de borgerliga partierna med tanke på den politik de tillämpar när det gäller de privata utlandsinvesteringarna och stimulansen för desamma. Det är mera förvånande att socialdemokraterna fortsätter att slå sig samman med de borgerliga i den här frågan. Vårt krav är sålunda att ingen höjning av biståndsanslagen skall ske till följande länder: Indien, Bangladesh, Zambia och Kenya samt att Indien, Zambia, Tunisien och Kenya successivt avvecklas som svenska programländer. Skall stöd ges till dessa länder, bör det ske i form av katastrofinsatser med garantier för att man når de mest behövande. Jag skall också, herr talman, säga några ord om Cuba. Vi hade en utförlig debatt i denna fråga förra året. Jag tänker inte ödsla mycket krut på den borgerliga regeringen. Det står klart vilken inriktning svensk u-lands och biståndspolitik kommer att få. De borgerligas solidaritet med länder som skakat av sig utländskt beroende, som avskaffat nöd och lidande, består i bestraffningen att man minskar biståndet till dem. Det är inte förvånande att moderaterna går till väga på ett sådant sätt. Det är inte förvånande att dessa högerpolitiker tycker illa om att Cuba omintetgjorde imperialisternas försök att förvägra Angola oberoende och självständighet. Vi vet att den svenska högern alltid har stått på förtryckarnas sida, och det kommer man också att göra i framtiden. Något mer förvånande är centerns och folkpartiets agerande. Deras argument var ju desamma som moderaternas. Cuba har haft och har enorma svårigheter att kämpa mot för att utveckla landet. Jag tänker framför allt på USA:s blockad och sabotage mot landet, som aldrig har ifrågasatts av borgarna eller moderaterna. Jag har aldrig hört några protester från det hållet mot alla de sabotagehandlingar som USA har begått mot Cuba. Det senaste var sprängningen av ett flygplan, då en mängd människor omkom. Trots dessa ideliga sabotage från USA har Cuba blivit ett exempel och ett föregångsland bland de underutvecklade länderna. Cubas utveckling visar på möjligheterna att med stora ansträngningar och uppoffringar, där hela be Re derutvecklingens onda cirkel. Det bör vara en självklar plikt för Sverige att stödja denna utveckling och därmed bevisa allvaret i målsättningen för den svenska biståndspolitiken.

Herr talman! Det finns knappast någon anledning för mig att ta upp herr Måbrinks anförande till granskning. Det saknar praktiskt taget nyhetsvärde. Det var bara en sak jag fäste mig vid. Herr Måbrink anförde att Sverige inte kunde ge någon effektiv u-hjälp, därför att Sverige var en kapitalistisk stat och därför att Sverige saknade kontroll över utrikeshandel, planekonomi etc. Låt oss då se på en stat som har kontroll över ekonomin, som har en statlig utrikeshandel, som har en planhushållning och där det kommunistiska systemet råder — Sovjetunionen. Hur är det med u-hjälpen från det hållet? Jag skall be att få hänvisa till en analys i tidningen Rapport, SIDA:s organ, nr 1 för 1977. Det är en analys under rubriken ”Broderlig hjälp” eller lönsamma affärer? Författarens slutsats blir: ”Om man därtill lägger vad som tidigare sagts om stora återbetalningsflöden är det inte osannolikt att Sovjetunionen direkt tjänar på sitt biståndsprogram.” Så går det tydligen till i en stat, som har dessa goda förutsättningar för u-hjälp. Herr talman! Dagens debatt infaller några dagar efter det att den biståndspolitiska utredningen avlämnat sitt med intresse motsedda betänkande. Däri behandlas hela den svenska biståndsproblematiken och lämnas förslag på lång sikt. Dessa skall nu remissbehandlas i vanlig ordning fram till den 15 oktober. Remissinstanserna behöver förvisso god tid på sig. Sedan är avsikten att det nya handlingsprogrammet skall förberedas av regeringen, innan det blir proposition. Sedan får riksdagen pröva ärendet i vanlig ordning. Debatten i dag måste med nödvändighet präglas av att den långsiktiga granskningen av vår biståndspolitik är så näraliggande. Man kan därför säga att debatten i dag egentligen blir en anhalt på en lång väg, där år 1952, då det hela började, och år 1962, med propositionen 100, är milstolpar på vägen. Också ett annat utmärkande drag finns i detta betänkande från utskottet, nämligen den relativt stora enigheten mellan företrädare för regeringspartierna och oppositionen i utskottet vid dess behandling av proposition och motioner. Man har i utskottet skrivit sig samman, som det heter, om en ny ekonomisk världsordning, utvecklingssamarbetets inriktning samt u-landspolitiken. Man är också överens om industribiståndet, familjeplaneringen, det bundna biståndet, stödet till enskilda organisationer och folkrörelsemedverkan, särskilt vad avser åtgärder för kvinnors frigörelse och utveckling. Om informationsverksamheten från SIDA och dess administration föreligger inte några enskilda motioner, sannolikt bl.a. därför att den bi Internationellt utvecklingssamar bete ni. m. ståndspolitiska utredningen i dessa båda avseenden fortsätter sitt arbete. Vad delar sig då meningarna om? Det finns dock nio reservationer. Ja, i första hand är det fråga om bidraget till internationella biståndsprogram, i främsta rummet Internationella utvecklingsfonden, IDA. Motsättning råder också om bidraget till den Asiatiska utvecklingsbanken, men här är det fråga om relativt ringa belopp. De pengar som enligt socialdemokraternas förslag därmed sparas vill man i stället använda bl.a. för en fördubbling av regeringens anslag till Cuba — 70 milj.kr. i stället för 35 miljoner — samt för mindre höjningar av vissa anslag till några få länder, Vietnam, Tanzania etc. Men socialdemokraterna vill även — och det är viktigt — höja anslagen till befrielserörelserna i södra Afrika, och man har också en annan mening beträffande utvecklingssamarbetet med Pakistan och Kenya. Vad SIDA:s förslag om de enskilda länderna beträffar är att märka att detta av regeringen reducerats och att reduktionen på sätt och vis drabbar de olika länderna ungefär lika. Den som inte är beredd att ändra på totalbeloppet eller på anslaget till IDA har då inte haft något annat val än att göra motsvarande prutningar på SIDA-förslaget. Dessa prutningar har naturligtvis inte vägts på guldvåg, men i förhållande till anslagens storlek är de i alla fall tämligen marginella. Dessa olika delar av de socialdemokratiska reservationerna kommer i fortsättningen att från denna talarstol behandlas av andra företrädare för utskottsmajoriteten. En fråga som ofelbart inställer sig — inte minst hos den allmänna opinionen — är: Bör vi låna utomlands till u-hjälp? Så har faktiskt skett under de senaste åren. Den svenska enskilda och kommunala upplåningen under de två senaste åren har uppgått till ca 20 miljarder kronor, vartill kommer en inte obetydlig statlig upplåning. Den statliga upplåningen tvingas vi fortsätta och kraftigt utöka under år 1977, liksom den enskilda upplåningen i viss mån kommer att fortsätta. För många ter det sig då tämligen groteskt att man, samtidigt som man höjer u-hjälpsanslaget, måste vidga sin upplåning utomlands. Emellertid bör i detta sammanhang några saker observeras. För det första kan den svenska u-hjälpen icke bli till ett dragspel — ut och in allteftersom vår bytesbalans förändras. Planeringen måste vara flerårig för att ge effekt och för att vår biståndspolitik skall vara trovärdig. Solidariteten kräver att utfästelserna hålles, även" när det ekonomiska underlaget förändras. För det andra bör också observeras att även om vi nu står inför en svacka i vår ekonomi, så är vårt läge ofantligt mycket annorlunda än de u-länders som får bistånd från oss. En ändring av format i vårt biståndsprogram kan icke motiveras med, som vi hoppas, tillfälliga ekonomiska svårigheter för oss här hemma. En annan sak är att tillväxten — och utebliven tillväxt — i vår ekonomi måste påverka tillväxten i biståndet. I förra årets u-hjälpsdebatt sade utrikesutskottets dåvarande ordförande Arne Geijer att den då rådande ekonomiska situationen var ganska besvärande och alltså kommer att bli en mycket svår fråga under de närmast följande åren i svensk ekonomi. Han blev tyvärr mer än sannspådd.

Budgetåret 1975/76 nådde vi icke högre än till 0,99 96 — alltså stannade vi under det enprocentsmål som dåvarande regeringen beräknade. Under år 1976, det år vi skulle ha uppnått enprocentsmålet, stannade vi vid 0,97 96. Det fattades inte mindre än 106 miljoner. Årets prognos är genom höjningen av anslaget något fastare förankrad, men antagandet är i alla fall osäkert. Stiger BNP till följd av inflationen, ökas osäkerheten.

Det är väl riktigt att det är osäkert. Men man bör då kanske också lägga märke till att de förslag till ekonomiska åtgärder som hittills rests från oppositionens sida icke hade minskat denna osäkerhet. Ta t.ex. följderna av arbetsgivaravgiften, som hade slagit på bruttonationalprodukten på samma sätt, minst, som en momshöjning. Ett av de länder som har diskuterats är Cuba. Förra regeringens förslag om bistånd till Cuba för innevarande budgetår om 70 milj.kr. nedskars av riksdagen till 40 miljoner. Riksdagen beslöt samtidigt att hjälpen till Cuba skulle nedtrappas. Det beslutet fattades genom lottning. Utskottets socialdemokratiska majoritet då godtog i fjol också i princip att en nedtrappning skulle äga rum men gjorde en rad förbehåll. Dessa var t.ex. att en varaktig förbättring av landets utvecklingssituation borde konstateras samt att bidraget borde successivt avlösas och ersättas av ett vidgat samarbete i andra former. Riksdagens beslut var däremot ett annat — nedtrappning skulle ske, men utan förbehåll. Och det är naturligt att den nya regeringen icke går emot detta tidigare riksdagsbeslut utan i stället ansluter sig till detsamma. Skälen för nedskärningen i fjol var många. Här är några av dem: 1. Cuba är ett av naturen rikt utrustat land med en bruttonationalprodukt per invånare av 710 dollar, att jämföra med Indiens 140 dollar och Bangladeshs 100 dollar. 2. Cuba ger självt bistånd till u-länder. Internationellt utvecklingssamar 3. Cuba har under årens lopp från en supermakt mottagit enorma summor, inför vilka den svenska hjälpen helt förbleknar. 4. Cuba har ett ingående ekonomiskt samarbete med östblockets ekonomiska organisation COMECON, och redan därmed bör landet kunna stå på egna ben. S. Fri och rättigheterna kan knappast sägas tillämpas i Cuba. Detsamma gäller visserligen om många länder, men det är i varje fall inte något skäl för ett särskilt tillmötesgående från Sverige i förhållande till Cuba. Polisstaten finns där; antalet politiska fångar är väl bekant. De nya skäl för ett frångående av riksdagens uttalande som de socialdemokratiska reservanterna i år åberopar för att höja beloppet till 70 miljoner — vänsterpartiet kommunisterna vill ju ytterligare höja beloppet — är de katastrofala prisfallen på socker och de snabbt stigande importpriserna för Cuba. I fråga om sockret har jag framför mig en tabell som redovisar medelnoteringen i London per månad sedan 1964. År 1977 var detta pris i mars 92,70 per kg, vilket onekligen innebär en kraftig sänkning från förra årets notering i mars som var 152,21 och som i sin tur innebär ett ännu större fall sedan mars 1974 och 1975. Så långt är det socialdemokratiska resonemanget riktigt. Men å andra sidan innebär marsnoteringen i år en notering som är ungefär jämställd med priserna 1973 och 1972 och tre å fyra gånger högre än 1966 och 1967. 1977 års siffror är t.ex. jämställda med 1964 års siffror. Sockerpriserna på världsmarknaden liknar alltså en berg och dalbana, ungefär som kaffepriserna. Rimligen kan det icke ankomma på Sverige att täcka gap som kan uppstå i detta sammanhang för den kubanska ekonomin. Dessutom kan det tilläggas att den övervägande delen av Cubas sockerexport går till Sovjetunionen till priser som på sätt och vis parallellställs med de oljepriser som Sovjet debiterar för sin leverans till Cuba av olja. Sovjet är som bekant den stora leverantören av olja till Cuba. I denna mening är då Cuba mer gynnat än andra oljeimporterande länder. I det här sammanhanget skall jag inte ingå på den förbättring som synes vara på väg i fråga om Cubas relationer med den stora grannen och som i varje fall synes komma att leda till inkomster från turistnäringen. Detta är dock alltjämt spekulationer. Att den på sin tid av Förenta staterna inledda ekonomiska blockaden mot Cuba — som en följd av raketbaserna med riktning mot Förenta staterna, som uppmonterats på kubansk mark och länge förnekades — är på väg att luckras upp är ostridigt. När reservanterna vidare åberopar att det svenska biståndet i dag bl.a. går till hälsovård och undervisning kan detta vara riktigt, men ingen kan väl bestrida att tillgodoseendet av dessa elementära behov i ett samhälle genom t.ex. bistånd utifrån friställer kubanska statsmedel för andra ändamål. Jag behöver inte precisera vilka utgifter jag tänker på. Jag behöver knappast heller tillägga att just anslaget till Cuba har varit ett av de mest kontroversiella i svensk u-hjälp och att en betydande del av opinionen reagerar däremot. Att landets statschef öppet förklarar sig verka för en världsrevolution och i handling också söker infria sitt löfte är knappast ägnat att opinionsmässigt förankra Cubahjälpen hos det övervägande flertal i Sverige som icke önskar en sådan världsrevolution. Svikandet av utfästelsen till Sveriges dåvarande statsminister om tillbakadragande av de kubanska trupperna i Afrika — en utfästelse som gavs i ett givet och som matnyttigt betraktat läge, nämligen under dåvarande utrikesminister Kissingers besök i Sverige — kan ej heller sägas ha stärkt Cubas ställning inom svensk opinion. Det kan också tilläggas att ett i stort sett enigt storting i Norge uttalat sig för att den norska Cubahjälpen definitivt skall upphöra 1978. Så, herr talman, skall jag ta upp en sak som inte diskuterats i utskottet och där jag alltså på intet sätt företräder detta. Sverige har sedan 1964 lämnat bidrag till utbildning för flyktingar och till juridiskt och humanitärt stöd till rasåtskillnadspolitikens offer. År 1969 utvidgades detta stöd till att omfatta befrielserörelserna i Afrika, vilket ej ansågs komma i konflikt med den folkrättsliga regeln om att ingen stat har rätt att ingripa i en annan stats inre angelägenheter. Anledningen till att konflikt ej ansågs föreligga var den att Förenta nationerna i detta fall tagit ställning mot förtryck av folk som eftersträvar nationell frihet. År 1975 hänvisade utrikesutskottet till detta utlåtande och anförde samtidigt att grunden för bistånd till afrikanska befrielserörelser utgörs av resolutioner av FN:s generalförsamling som Sverige kunde stödja. Detta stöd har hitintills bestått av livsmedel, kläder, utrustning för sjukvård och utbildning samt transportmedel och har betecknats som humanitärt. Hjälp har icke lämnats till militära ändamål. Det konstaterade nu senast biståndsutredningen. Supermakternas motsättningar på afrikanskt område demonstreras nu delvis av ombud. Att spänningarna profilerats är uppenbart, och inte minst händelserna i Zaire visar detta. Den svenska regeln om att bistånd till befrielserörelserna icke bör lämnas för militära ändamål blir under sådana förhållanden ännu viktigare. Den tidigare regeringen bör ha en eloge för att den i ett fall där innehållet i ett avtal med en befrielserörelse missbrukades för militära ändamål helt resolut sade upp avtalet. En strikt observans av regeln om icke-militärt bistånd är så mycket mera nödvändig som i samband med de tilltagande stormaktsmotsättningarna vår neutralitet eljest lätt skulle kunna ifrågasättas, om vi indirekt engagerade oss i användning av våld eller eljest militärt. Jag utgår därför från att regeringen och biståndsorganen noga övervakar att denna regel alltfort iakttas. Så, herr talman, kan jag väl inte låta denna debatt passera utan att säga några ord om Vietnam. Det gäller ju att upprätthålla traditionerna, men jag skall för dagen inskränka mig till att konstatera att våra farhågor beträffande skogsprojektet har mer än besannats. Kostnaderna beräknas nu vara uppe i I 050 milj.kr. Det stannar inte vid detta utan kostnaderna Internationellt utvecklingssamar kommer att växa ytterligare. När projektet först presenterades för riksdagen angavs kostnaden preliminärt till 500 milj.kr. Sedermera slöts ett avtal som gällde 720 milj.kr., ett avtal som aldrig underställts riksdagen. Vi moderater har aldrig röstat emot anslaget till skogsprojektet. Vad vi däremot har krävt är att det avtal som på sin tid slöts och som gällde de 720 miljonerna skulle ändras, eftersom det till sina konsekvenser var ganska huvudlöst. Nu är tiden ute. Så mycket av avtalstiden har gått att det inte är stor idé att påyrka någon ändring, och därför har vi inte något yrkande i år. Kostnadsökningen skall enligt regeringens förslag och SIDA täckas av övriga biståndsmedel till Vietnam. Detta gör att kostnaderna inte direkt framgår av totalsiffrorna, men de finns där i alla fall. Så skall jag också, förlåt att jag hoppar ett tag, ta upp en liten ljusglimt, en av de få som för ögonblicket finns i biståndsarbetet. Det föreligger nämligen uppgifter som tyder på att totalproduktionen av spannmål i år tycks öka i snabbare takt än befolkningsökningen. Det är första gången på länge som det inträffar. Det innebär inte att problemen är ur världen, eftersom ökningen är oproportionerligt fördelad. Den sker inte i de mest nödlidande områdena utan kommer huvudsakligen de stora spannmålsproducenterna till godo, men dock finns det ökade förrådet där. Det är som sagt en liten ljusglimt. Jag vill också säga några ord om en fråga som tidigare ofta berörts i biståndsdebatterna, nämligen att det råder en obalans i vårt bistånd. Stora delar av biståndet går till länder som öppet presenterar sig som marxistiskt-leninistiska, och det kanske inte är ägnat att alltid förankra biståndet i svensk opinion. Dessa länder har naturligtvis rätt att själva välja sin åskådning, och den skall vi inte blanda oss i när det gäller biståndsfördelningen i den mån övriga kriterier uppfyllts — fattigdomskriteriet etc. — men man kan ju hoppas på att den förnyade prövning av ländervalet och av vår biståndspolitik över huvud taget som kommer att ske i samband med biståndsutredningens betänkande kommer att leda till att vi eftersträvar en något större balans i fråga om ländervalet. Jag vet att jag i sådana sammanhang alltid får frågan: Vilka länder syftar ni då på? I t.ex. Afrika är övervägande antalet länder av denna typ. Jag tror att man skulle kunna komma till rätta med problemet, om man startade från något annorlunda utgångspunkter än vad som tidigare använts. Jag vill till sist, herr talman, när det gäller kriterierna för vårt bistånd säga 'tt det svenska biståndet glädjande nog väl har kunnat värja sig mot anklagelserna att ”vi tar pengar från de fattiga i de rika länderna för att ge åt de rika i de fattiga länderna”. Men det är ett kriterium som jag tycker saknas i det sammanhanget och som redovisas i ett särskilt yttrande av Ingrid Sundberg och mig själv vid utskottets betänkande, nämligen kriteriet att ett land som vidtager militära operationer utanför området för sin egen säkerhet knappast bör vara kvalificerat för svenskt bistånd. Till denna fråga återkommer fru Sundberg.

Herr talman! Vad gäller nyhetsvärde, herr Hernelius, lyssnade jag uppmärksamt på vad herr Hernelius sade men fann inte mer än något litet i den vägen, nämligen det som gällde Sovjetunionen. Jag förstår att herr Hernelius har brist på argument och då måste använda detta sätt att debattera. Men det var intressant att notera att enligt herr Hernelius är nu herr Brezjnev och herr Hernelius överens om att man skall tjäna på biståndet. Det är ju en intressant konstellation: herr Hernelius och Sovjetunionens ledare. Jag tog upp vissa väsentliga frågor, herr Hernelius. Ni har ju gallskrikit och orerat om kostnadsfördyringar och annat under årens lopp när det gäller skogsprojektet i Vietnam. Jag tog upp Bangladesh. Också i det landet bedrivs ett skogsprojekt, som har mindre omfattning men som ändock tar en hel del av de svenska skattebetalarnas pengar i anspråk. Enligt de uppgifter jag har — och jag tror att också herr Hernelius är väl informerad om detta — fungerar det över huvud taget inte. Jag skulle vara intresserad av att höra herr Hernelius uppfattning om det. Tycker herr Hernelius att vi, trots att miljoner slösas bort där, ändå skall fortsätta med den typen av verksamhet, eller vad har herr Hernelius för uppfattning? Vidare talade herr Hernelius om att förutsättningen för att vi skall kunna ge bistånd och öka biståndet är hög tillväxt och exportnivå i landet. Det är ganska avslöjande. Ni vill diskutera biståndet, men u-landspolitiken, som jag tog upp, vill herr Hernelius inte diskutera. Det kan han inte, det vågar han inte, för då avslöjar han sig. Herr Hernelius har redan avslöjat sig här genom att förespråka hög tillväxt och hög exportnivå. Vad innebär det? Det innebär vad jag påpekade förut, nämligen medlemskap i Interamerikanska utvecklingsbanken, som skall stödja förtryckarregimer i Latinamerika, förprojekt och förstudier som svenska staten, dvs. de svenska skattebetalarna, skall stå för därför att den svenska storfinansen skall kunna öka utsugningen av folk i den tredje världen, bl.a. Latinamerika.

Herr talman! Utan att vara åberopad av herr Hernelius vill jag ändå göra en kommentar till vad han avslutningsvis anförde i sitt inlägg rörande den kommande länderinriktningen.

När därför herr Hernelius återigen tar upp en stark kritik av Cuba, som under hela sin tillvaro som självständigt land har kämpat med just de här frågorna och även har lyckats ganska väsentligt, tycker jag det är uppseendeväckande. Dessutom talas det nu om visst styrelseskick som skulle utesluta dem Internationellt utvecklingssamar från att vara samarbetsländer med Sverige - om jag fattade herr Hernelius rätt — vad dessa länder än uträttade i fråga om utvecklingspolitik. Det är synnerligen viktigt att vi får det klart för oss i dag, för det skulle ju betyda en omorientering av u-landspolitiken om vi skulle ha sådana kriterier då vi valde länder. Vi kan ju tänka på Mogambique, Angola, Tanzania. Skulle dessa länder plötsligt brännmärkas och uteslutas från samarbete med Sverige därför att de nu har den politiska ledning och den politiska inriktning som de har? Det vore bra om herr Hernelius gav oss besked på denna punkt.
Herr talman! Till fru Lewén-Eliasson vill jag säga att jag har aldrig uttryckt mig så att det kan tolkas som att Sverige skulle avbryta förbindelserna med leninistisk-marxistiska stater i fråga om bistånd. Jag har däremot sagt att vår biståndspolitik icke bör uppvisa en så stor slagsida som den gör. Den slagsidan kan avhjälpas genom att andra länder kommer till som biståndsmottagare. Slagsidan kan också avhjälpas genom att en större del av vårt anslag går till multilateral hjälp. Men jag har icke uttalat mig om indragning av bistånd till något land på grund av dess styrelseskick — möjligen med undantag för Cuba, där jag framhöll att dess regim icke tillämpar principen om fri och rättigheter på ett sådant sätt att landet bör gynnas av Sverige som biståndsgivare. Det är en annan sak. Men synpunkten om obalansen i vår biståndspolitik blir naturligtvis ännu viktigare om man tänker på vad fru Lewén-Eliasson sade, nämligen att biståndspolitiken är en del av vår utrikespolitik. Till herr Måbrink vill jag säga att jag finner det föga givande att gå i någon debatt med honom. Herr Måbrink saknar bl. a, den elementära förutsättningen för att delta i en debatt — att höra på vad debattörerna säger. Jag har icke någonsin i mitt anförande sagt att Sverige skall tjäna på biståndet. Jag har åberopat en tidskriftsartikel, enligt vilken Sovjetunionen ansågs tjäna på biståndet. Det är en helt annan sak, herr Måbrink. Därmed faller jämförelsen mellan herr Brezjnev och min ringhet till marken redan av den anledningen. Det finns säkert personer och partier i denna sal som står herr Brezjnev närmare. Vilket av de två partierna som jag syftar på som står herr Brezjnev närmast kommer väl att avgöras av protokollet i Moskva, när dessa partier nästa gång tar sitt säte i någon sal för inbjudna därstädes.

Herr talman! I regeringsförklaringen angav den nya regeringen vid sitt tillträde följande målsättning för sin internationella solidaritetspolitik: ”Sverige måste öka sina insatser i kampen mot nöd och hunger i de fattiga länderna. Enprocentsmålet för vårt bistånd skall ses som ett etappmål.” Vidare fastslogs: ”Vår anslutning till tankarna bakom en ny ekonomisk världsordning är ett uttryck för den solidaritet vi känner med fattiga och förtryckta folk. Regeringen avser att ge ett ökat stöd till kampen för frigörelse i södra Afrika.” I det budgetförslag som riksdagen har att ta ställning till i dag är de ambitioner som angavs i regeringsförklaringen klart återspeglade. Bud getpropositionen och utskottsbetänkandet visar att den nya regeringen på en rad punkter flyttat fram Sveriges positioner. Det gäller biståndsanslagets höjd: anslagen ökas med sammanlagt 428 milj.kr. och har beräknats så att de skulle överstiga 1 96 av BNP. Att här råder osäkerhet om var vi till slut hamnar har utskottets ordförande redan berört. Det gäller också nord-syddialogen. Vi har lagt fram förslag om ett särskilt system för kompensation för u-länderna vid bortfall av exportinkomster på råvaror och om avskrivning av de fattiga u-ländernas skuldbörda. Det gäller IFAD, Internationella jordbruksutvecklingsfonden, på 1 miljard dollar, vars tillkomst säkrades bl.a. genom ett extra bidrag från svensk sida. Det gäller IDA — Sverige har aktivt verkat för att IDA skall ges ökade resurser så att det nya målet på 7,2 miljarder dollar för den femte påfyllnaden skall nås. Herr talman! Mot den här bakgrunden vill jag yrka bifall till utrikesutskottets hemställan i betänkandet nr 17 på samtliga punkter. Biståndets volym har stor betydelse för u-ländernas möjligheter att öka sin mobilisering av egna resurser och att påskynda både ekonomisk utveckling och sociala reformer. Med ett fortsatt växande bistånd kan Sverige i än högre grad fungera som pådrivare gentemot andra länder. Det är därför glädjande att det nu med regeringsdeklarationen bekräftats att enprocentsmålet bara är ett etappmål, att vi skall gå vidare. Något annat vore ju inte heller rimligt. Från folkpartiets sida hävdar vi — vilket Internationellt utvecklingssamar framgår av debatten kring den biståndspolitiska utredningen — att det behövs en ny plan för ökning av biståndet också efter det att enprocentsmålet är uppnått. Alla är ju eniga om att enprocentsmålet bidrog till att våra anslag höjdes snabbare än vad som annars skulle ha varit fallet. Också i fortsättningen kommer vi att behöva draghjälp i form av en plan, när konjunkturer och opinioner svänger. Och vi har råd att satsa mer — det tål att sägas även i dag, när vi upplever problem med vår egen sysselsättning och utrikesbalans. Här har politikerna ett stort ansvar. Det är alltför lätt att finna ursäkter för passivitet under en skenbart progressiv argumentering för en omvälvande u-landspolitik, som man vet inte kommer i brådrasket, eller under allmänt tal om att det är innehållet, de politiska förändringarna, man skall diskutera, inte volymen. Det ena utesluter ju inte det andra. Även om de strukturella förändringarna genomförs i världsekonomin och i många u-länder, kvarstår en absolut underutveckling som kräver konkreta insatser, resurser att bygga ut undervisning och hälsovård, vägar och bostäder, resurser att satsa på landsbygdsutveckling och småindustri, för att ta några exempel. Den enkla sanningen är att med större biståndsvolym, något som u-länderna själva begär i diskussionerna om en ny ekonomisk världsordning, kan vi göra mer. Det är också angeläget att vi som politiker slår vakt om kvaliteten i u-landsbiståndet. Det är därför glädjande att det råder stor enighet om att vi skall tillämpa en landprogrammeringsteknik, som gör att u-ländernas egna önskemål blir avgörande för samarbetets inriktning och som innebär att man infogar de svenska resurserna på ett naturligt sätt i landets egen planering. En konsekvent tillämpning av detta synsätt innebär att insatta resurser blir mer effektivt använda, får större resultat. Många av våra insatser och förslag i de internationella förhandlingarna har också till syfte att höja kvaliteten på biståndet. Det gäller t.ex. skuldavskrivningarna — och skulle vi inte nå framgång bör Sverige på egen hand skriva av sina utvecklingskrediter till de minst utvecklade och de hårdast drabbade u-länderna. Det gäller också frågan om avbindning av biståndet. Vi är eniga om att internationellt driva kravet på avbindning — och i årets proposition är denna viljeinriktning också markerad genom en sänkning av det belopp av vårt bistånd som skall avsättas för varubistånd. På den här punkten hänvisar vi i utskottets betänkande till biståndspolitiska utredningen, som haft att komma med förslag till riktlinjer för framtiden. Nu har utredningens förslag kommit, och jag beklagar att socialdemokratin och centern på mycket dåliga skäl, som jag ser det, alldeles i slutskedet hoppade av kravet på att det bundna biståndet skulle upphöra. Det blir då snarast litet patetiskt att lyssna till fru Lewén-Eliasson, när hon säger att hon är så ängslig för en sammanblandning av kommers och bistånd på industrisidan. Det är hon tydligen inte vad beträffar varubiståndet. Beträffande insatserna på industrisidan förutsätter jag för min del att det uttalande som riksdagen i och med detta betänkande nu gör kommer att respekteras. Övergång till obundet bistånd innebär inte att upphandlingen i Sverige behöver minska. Redan nu går en miljard tillbaka av biståndsmedlen till upphandling av varor i Sverige. Vi kan och bör ge svenska varor en fullgod chans att tävla med produkter från andra länder. Men bundet bistånd — även med den enkla bindning som riksdagen beslutat om, dvs. med regeln att u-länderna fritt skall få köpa vilka varor de vill i Sverige —- innebär att u-länderna löper en uppenbar risk att få betala högre priser, att biståndet blir krångligare, att det kan försenas och att sysselsättningen i u-länderna påverkas negativt. Det skulle alltså bli en väsentlig kvalitetsförbättring om bindningen slopades. Det skulle också göra oss mer trovärdiga i de internationella förhandlingarna. Just mot bakgrunden av vaktslåendet om biståndets kvalitet välkomnar vi från utskottets majoritet att IDA genom den femte påfyllnaden nu garanteras större resurser. Vi vet att IDA och Världsbanken gått i spetsen för det obundna biståndet och för mjuka lånevillkor för u-länderna. De här lånen har ju en löptid på 50 år. De tio första åren är amorteringsfria, och lånen löper utan ränta bortsett från en liten administrationsavgift. Vi vet också att u-länderna själva begär att vi skall öka anslagen till IDA. Det bekräftades inte minst vid den extra generalförsamlingen hösten 1975, då man talade om ett trängande behov av att kraftigt öka världsbanksgruppens kapital och speciellt IDA:s resurser. Vi vet också att ett utmärkande drag i bankens och IDA:s verksamhet under senare år varit att öka stödet till de fattigaste befolkningsgrupperna. För det fick Världsbankens ledning rosor från de nordiska länderna i det gemensamma tal som hölls vid Världsbankens möte i Manila i höstas. Innehållet i det talet hade den socialdemokratiska regeringen att ta ställning till. Mot den bakgrunden är det svårt att förstå att socialdemokraterna nu vill sänka vår andel. Det skulle bara få ett resultat: att de fattiga länderna finge mindre resurser, att vi verkade mot u-ländernas egna önskemål. Däremot är det glädjande att notera att socialdemokratin ansluter sig till regeringens förslag om att vi nu skall lämna bidrag till Asiatiska utvecklingsfonden. Det gäller ett bidrag på 14 milj.kr. Men socialdemokraterna har en reservation — de vill inte vara med om att teckna andelar i den planerade kapitalhöjningen i Asiatiska utvecklingsbanken. Vi för vår del finner det logiskt att göra bådadera, att satsa på både banken och fonden. Sedan det återförenade Vietnam nu återtagit sin plats som medlem i banken kan man börja återuppbyggnadsinsatser i Vietnam och andra delar av Indokina, precis som man gjort i Laos. Då finns det inte längre anledning för oss att fortsätta att vara avvaktande och passiva. Herr talman! Det råder bred politisk enighet om att det svenska biståndet måste inriktas på ett samarbete som innebär direkta angrepp på fattigdomen. Det är fattigdomen som är problemet. Det är den som skall Internationellt utvecklingssamar bekämpas. Det är den som skall minskas och helst avvecklas. Då är det verkligen förunderligt att höra vpk:s och herr Måbrinks funderingar om hur biståndet i framtiden skall inriktas. Herr Måbrink talar om svårigheterna att nå de fattigaste i Bangladesh. I Bangladesh är 60 96 av befolkningen vad man kallar absolut fattiga. Då kan man väl inte säga att biståndet inte kommer att nå några fattiga i Bangladesh. Herr Måbrink drar så snäva politiska gränser för ländervalet att han inte ens försöker att angripa fattigdomen, där den är som värst.

Under senare år har också det svenska biståndet alltmer koncentrerats till mycket fattiga länder. För det budgetår vi nu diskuterar räknar vi med att 90 96 av medlen går till ländergruppen de mycket fattiga länderna. Det är i det perspektivet som man bör se anslaget till Cuba. Det är sant att Cuba i dag har ansenliga ekonomiska svårigheter, men landet tillhör inte den fattigaste ländergruppen. Cuba har, som redan påpekats här, en genomsnittsinkomst på över 700 dollar per invånare. Under 1970 talet har tillväxten i Cubas ekonomi per år varit 8 96. Den ekonomiska isolering som var ett av skälen för att Sverige skulle gå in i Cuba har nu börjat luckras upp. Många latinamerikanska länder har öppnat såväl diplomatiska förbindelser som handelsförbindelser med Cuba. Riksdagen beslöt ju förra året att ramen för Cuba skulle vara 40 milj.kr. Det beloppet föreslås också i år stå till Cubas förfogande — 35 miljoner för bistånd och 5 miljoner för det bredare samarbetet. Detta bredare samarbete håller man på att diskutera och resultatet av diskussionerna har aviserats skola redovisas till nästa års proposition. Först då kan vi enligt min mening definitivt ta ställning till i vilken takt avvecklingen av biståndet skall ske. Vi har inte angett exakta belopp för vart och ett av de båda budgetår som följer efter det vi nu diskuterar, däremot ett sammanlagt belopp av 60 milj.kr. Självfallet bör avvecklingen ske lugnt och snyggt efter samråd med kubanerna och på ett sätt som tar rimlig hänsyn till det krav på långsiktighet som alltid bör finnas i biståndsarbetet. Om socialdemokraterna trycker på behovet av långsiktighet i Cubafallet blundar de däremot för behovet av långsiktighet i biståndsarbetet med alla de länder som inte gjorts till programländer av riksdagen men med vilka Sverige sedan många år har ett biståndssamarbete. Jag syftar på länder som Kap Verde, Laos, Lesotho, Pakistan, Portugal och Swaziland. För en del av de länderna — Kap Verde och Portugal — föreslår socialdemokraterna t.o.m. ökade anslag, och ändå vill man inte att regeringen gör treåriga utfästelser. Men, fru Lewén-Eliasson, även här föreligger väl ett behov av långsiktighet? Eller är det möjligen socialdemokraternas åsikt att man efter några år skall avveckla insatserna i de här länderna? Att skillnaden mellan programland, som beslutas av riksdagen, och de övriga mottagarländerna minskar kan bäras med jämnmod när vi vet att vinsten är att biståndspengarna blir bättre använda genom en långsiktig planering. Herr talman! Inför de väldiga behoven, inför de stora anslag som fordras för att möta de här behoven i u-länderna löper vi lätt risken att glömma bort enskildheterna, vikten av små insatser. Jag tänker t.ex. på de enskilda organisationernas biståndsinsatser, som ofta sker med små medel under stora uppoffringar från medlemmarnas och biståndsarbetarnas sida. Här kan man verkligen tala om folk som tar sitt arbete som en kallelse. De här insatserna kommer Georg Åberg senare i debatten att beröra. Låt mig bara förmedla en bild från en liten by ute i djungeln i kopparbältet i Zambia.

I början av 1960-talet, när jag besökte Mpongwe för första gången, frågade jag en ung flicka som just hade kommit ut hur länge hon skulle stanna. Vår period är på sju år, sade hon, sedan kan vi få åka hem om vi vill. Men jag tror att jag skall stanna ännu längre, tillade hon. Jag kunde se vid besök i år att perioden nu gått ned något. Den är nu fem'år för de olika missionsarbetarna. Jag kunde också se exempel på hur arbetet burit frukt, hur samverkan mellan mission och SIDA resulterat i att en hel bygd fått helt nya utvecklingsmöjligheter. Den typen av insatser får vi inte glömma, och därför är det glädjande att det numera råder enighet om att bidrag till enskilda organisationer också bör öka i snabb takt, såsom sker i årets budget.
Herr talman! Jag skall uppehålla mig vid endast en av de punkter som herr Wirmark har talat om och inte låta mig frestas att gå in på t.ex. de olika graderna av långsiktigt samarbete mellan Sverige och olika andra länder, eftersom det kommer att ingående behandlas av socialdemokrater senare i debatten. Vad jag skall säga några ord om är varubiståndet, och jag skall där inte heller vidröra den fråga som aktualiseras genom utredningen. Betänkandet från biståndspolitiska utredningen, som både herr Wirmark och jag tillhör, är ute på remiss. Vi får väl se vad olika remissmyndigheter tycker om våra förslag, och sedan får regeringen och andra ta ställning med utgångspunkt från det. Men i dag behandlar vi en proposition, i vilken en folkpartistisk biståndsminister föreslår ett anslag som innebär ett inte obetydligt varubistånd. Det är det vi har att beakta i dag och ta ställning till. Det är visserligen något mindre än i år, men den skillnaden är helt negligerbar. Så herr Wirmark får i första hand försöka påverka sin egen biståndsminister.

Herr talman! Jag märker på fru Lewén-Eliassons replik att hon inte Internationellt utvecklingssamar vill diskutera sakfrågan om bundet eller obundet bistånd.

Jag för min del anser att en enkel bindning, som vi har i Sverige, inte skapar tillräckligt positiva sysselsättningseffekter. I så fall får man ta till en annan bindning, nämligen en dubbel bindning, både till land och till vara. Men den typen av bindning är vi ense om att vi inte skall ha. Därför borde alla som är intresserade av biståndet och biståndets kvalitet enas om att vi skall upplysa opinionen om att det förhåller sig så och att det är viktigt att biståndet är obundet, därför att detta bättre tjänar u-ländernas intressen.
Herr talman! Jag skulle kunna på samma sätt som herr Wirmark returnera repliken genom att säga: Herr Wirmark undviker att diskutera de problem som här har tagits upp, om en bristande gränsdragning mellan ett samarbete med företag och bistånd i egentlig mening, genom att i stället tala om varubiståndet, som herr Wirmark vet att jag i princip inte gillar.

Jag har i dag begärt besked om hur regeringen ser på den frågan.
Herr talman! 500 miljoner är ingen obetydlig summa i den biståndsbudget vi har, och om inte politikerna bedriver den opinionsbildning” som de enligt min mening är skyldiga att bedriva finns det risk för att summan i framtiden stiger. Vad beträffar utvecklingssamarbetet på industrisidan är fru Lewén Eliassons oro obefogad. Redan i utskottsbetänkandet finns det fastslaget att en enig riksdag har uttalat att det här skall vara en klar gränsdragning. Det har också sagts från flera håll, även i samband med biståndspolitiska utredningen, att u-ländernas egna önskemål och prioriteringar skall vara utslagsgivande. Och det betyder att det bara är sådana insatser som kan betalas med biståndsmedel.

Herr talman! I södra Afrika skärps konfrontationen mellan Sydafrika och de s.k. frontstaterna. Klyftorna är större här än kanske på något annat håll i världen. Apartheidregimen i Sydafrika får varje år mycket stora kapitaltillskott utifrån. Genom utländska industriers investeringar där och genom omfattande kapitalimport i form av lån fick man t.ex. nyligen från IMF närmare 550 miljoner dollar på ett år. Förra året kunde Sydafrika utomlands skaffa pengar för att förbättra betalningsbalansen till ett belopp av 1160 000 000 dollar. Året dessförinnan hade man på samma sätt kunnat skaffa 2 miljarder dollar. Runt omkring denna ekonomiska och industriella gigant finns de urfattiga frontstaterna. De har inte förmånen av en generös kapitalimport från andra länder. Antingen är de ekonomiskt beroende av den sydafrikanska ekonomin eller också får de bära en mycket tung del av bördan för befrielsearbetet i södra Afrika. Ett land som Tanzania gör mycket stora ekonomiska och mänskliga uppoffringar för att ge stöd till de befrielserörelser som arbetar för sina länders självständighet. Och ett land som Mogambique gör stora ekonomiska uppoffringar genom sanktionerna mot Rhodesia. Det speciella bistånd till Mogambique som man i internationella sammanhang har uttalat sig för och som skulle kompensera Mocambique för kostnaderna i samband med gränsstängningen mot Rhodesia har från många länder uteblivit. Endast hälften av det utlovade sanktionsbiståndet har hittills lämnats i form av utbetalningar. Sverige torde vara det enda land som under andra året över huvud taget har ställt upp. Den sydafrikanska ekonomin baseras på den unika kombinationen av ett mycket högt tekniskt kunnande och av teknisk infrastruktur å ena sidan och av en ren utsugning av de arbetande genom extremt låga löner å andra sidan. De fattiga frontstaterna kännetecknas i stället ofta av starkt beroende av råvaror med osäkra prisutsikter, med starka kastningar i prisnivån, en svag distributionsapparat och låg industrialisering. Det måste vara en förstahandsuppgift i vår biståndspolitik att ge ett massivt stöd till frontstaterna och befrielserörelserna i södra Afrika, att stärka dem gentemot det ekonomiska beroendet av Sydafrika så att de klarar den uppgift som de har tagit på sig att i solidaritet stödja befrielsekampen i hela södra Afrika. Här finns det en klar skillnad i profil mellan det socialdemokratiska alternativet och den borgerliga regeringens förslag. Vi socialdemokrater vill anslå omkring 100 milj.kr. mer till södra Afrika som helhet än vad regeringen vill göra. Regeringen har inte velat göra Angola till programland för svenskt bistånd. I stället prioriterar man en långsiktig upptrappning av ett land som exempelvis Pakistan, trots de enorma behov som avkolonialiseringen och befrielsen av Angola skapat. Angola är ett land med stora potentiella möjligheter till en ekonomisk utveckling för folkflertalet, men det är också ett land där distributionsapparaten i stora stycken slagits sönder Internationellt utvecklingssamar efter avkolonialiseringen. Man beräknar att portugiserna tog med sig kanske 25 000 av landets 28 000 lastbilar när de lämnade landet. Det finns en utbredd livsmedelsbrist i städerna, vilken till stor del beror på avsaknaden av en transportapparat. Ute i byarna är läget bättre, men det finns inga eller mycket få bilar för att klara leveranserna av livsmedel. De industrier som fanns i Angola under den koloniala tiden har på många håll fått stänga när tekniker och andra lämnat landet. Undernäringen i städerna genom avsaknaden av en transportapparat är akut. I Mogambique finns likartade problem. Distributionsapparaten där är kanske än svagare än i Angola. Omkring 170 000 av 200 000 portugiser lämnade landet vid avkolonialiseringen. Större delen av landets företagsledare, förvaltningstjänstemän, läkare, lärare och teknisk personal på alla nivåer har lämnat landet under de senaste åren. Portugal som kolonialmakt gav aldrig afrikanerna utbildning för dessa jobb. Därtill kommer att Mogambique i vinter drabbats av en av de värsta översvämningskatastroferna i modern tid i de södra delarna av landet. Dessutom tillkommer, som jag tidigare sagt, de tunga kostnader Mocambique får dra på sig för det solidariska befrielsearbetet och för deltagandet i sanktionerna mot Rhodesia, där alltså mycket litet av det internationella biståndet kommit fram. Också här är biståndsbehoven enorma. Ökningen av Sveriges bistånd till Mogambique måste ges mycket hög prioritet. Tanzania är ett av Afrikas fattigaste länder, men ett land som mer genuint än kanske de flesta andra strävat efter att sprida de knappa framstegen till folkflertalet, till de fattigaste folkgrupperna. Den borgerliga regeringen ger uppenbarligen inte särskilt hög prioritet åt biståndet till Tanzania. Man skär ned på SIDA:s petita mer än när det gäller andra länder som för oss framstår som mindre angelägna. Resultatet blir nu efter devalveringen att det svenska biståndet till Tanzania minskar i reala termer. Det är här fråga om ett land som alltså bär den dubbla bördan av att bekämpa fattigdomen hos sitt eget folk och att bekämpa den sydafrikanska rasistpolitiken genom stödet till befrielserörelserna. Tanzania har för framtiden önskat att bl.a. från Sverige få finansiellt bistånd för att bygga ett pappersbruk. Det skulle bli ett pappersbruk av samma storleksordning som Bai Bang i Vietnam på 50 miljoner ton per år, alltså ett relativt litet bruk. Det skall bli mycket intressant att se hur den borgerliga regeringen i Sverige kommer att ställa sig till det projektet. Centerpartiet, bl.a. genom herr Korpås, har ju senast när den biståndspolitiska utredningen presenterades talat om att det skall vara slut med industriprojekt av den här storleksordningen i det svenska biståndet. Det är tydligen så att stora pappersbruk skall förbehållas industriländerna och att u-länderna inte skall få bistånd ens till små pappersbruk. Skogsägarnas pappersbruk här i Sverige, där centerpartister sitter i ledande ställning, är mellan tre och sex gånger större än pappersbruket i Vietnam och det pappersbruk som Tanzania skulle få. När centerpartisterna i Sverige — helt riktigt — backar upp och bygger ut Mörrum, Värö, Mönsterås, Dynäs, Vallvik och Köpmanholmen, hur kan man då ha mage att påstå att ett pappersbruk i u-länderna som är inemot sex gånger mindre än de svenska bruken är för stora som industriprojekt? Jag hoppas verkligen att centerpartiets nykoloniala förmyndarinställning i industrifrågor inte kommer att prägla regeringens politik. Jag hoppas det för Tanzanias skull. Herr talman! När vi talar om förtrycket i Sydafrika, så tänker vi kanske oftast på dramatiska tragedier där polis och militär anställer massakrer på skolbarn och där hundratals tonåringar skjuts ihjäl som i Soweto. Vi får för den skull inte glömma att det i Sydafrika pågår ett ständigt förtryck, som kan te sig mindre dramatiskt, mot de svarta och andra människor som i det dagliga arbetet jobbar på att förbättra levnadsvillkoren för sina kamrater. Den s.k. svarta medvetenhetsrörelsen ägnar sig åt praktiskt arbete, alfabetisering — att lära andra att läsa och skriva - och enkel hälsovård ute i byar och städernas slum. Jag skall bara ge ett exempel på det som kontinuerligt sker för människor som har tagit på sig arbetet att förbättra sina kamraters villkor. En läkare är chef för östra Kaps avdelning av det s.k. Black Community Program. Hon heter Mamphela Ramphele. Hon arresterades för knappt två veckor sedan på sitt arbete i King Williams town. Utan förvarning, utan möjlighet att försvara sig, bannlystes hon till en avlägsen by i norra Transvaal. När polisen tog henne på hennes arbete, fick hon inte tid att ta med sig vare sig kläder eller andra tillhörigheter, och hon fördes bort utan att få tala med sin familj. Hon är nu på obestämd tid, minst fem år, bannlyst till en isolerad ort, som hon inte får lämna, skild från sin familj. Detta slags övervåld mot det reformistiska arbetet är en ständig verklighet i Sydafrika. Vi måste efter måttet av vår förmåga ställa upp solidariskt med de människor som arbetar för att befria sig från fascistiskt, rasistiskt förtryck och med de människor som arbetar för att göra levnadsvillkoren drägliga för sina fattiga kamrater på landsbygden och i städerna i södra Afrika.

Herr talman! Herr Hellström hävdade att regeringspropositionen hade behandlat Tanzania ganska snävt. Jag bestrider det och tycker att det är en egendomlig betygsättning på biståndet till ett land som får det näst högsta beloppet bland alla mottagarländer. Vietnam är ju vårt största mottagarland — sedan följer Tanzania.

De besparingar som socialdemokratin gör genom att dra ned anslaget Internationellt utvecklingssamar till IDA medför att man får en del pengar över, och dessa har man satsat på södra Afrika. Herr Hellström spelar nu upp det som en stor skillnad. Det viktiga är väl ändå att det nu för första gången sker en medveten satsning på södra Afrika i budgeten. Ökningarna är ju ansenliga för flera länder — för Mogambique 30 milj.kr., Angola 10 milj.kr., Zambia 18 milj.kr. — och befrielserörelserna har nu fått helt andra finansiella ramar att verka inom. Vi säger också att om behov finns av ytterligare medel, så kan man ta sådana ur katastrofbiståndsanslaget. Det finns alltså inte någon anledning att här stryka under några beloppsskillnader mellan regeringens förslag och socialdemokraternas, eftersom enighet råder om inriktningen och om att det skall ske en medveten satsning på att stötta upp de krafter som stöder befrielsekampen i södra Afrika.

Herr talman! Herr Wirmarks inlägg var motsägelsefullt. Han hävdade att det nu för första gången sker en ansenlig ökning av biståndet till södra Afrika. Men just dessförinnan hade han talat om att biståndet till Tanzania fram till nu legat på en mycket hög nivå. Det är under den socialdemokratiska tiden som biståndet har uppnått denna höga nivå. Biståndet till befrielserörelserna skulle nu ha en helt annan storlek jämfört med tidigare år, enligt herr Wirmark. Men de stora upptrappningarna skedde före detta budgetår. Herr Wirmark var förvånad över att jag ansåg att Tanzania behandlades snävt. Det är väl inte så egendomligt, särskilt mot bakgrunden av herr Wirmarks eget anförande, där han talade om hur de totala biståndsanslagen ökade. Han gjorde ett nummer av detta. Samtidigt minskar i reala termer biståndet till Tanzania. Det är sannerligen en snäv behandling, när anslagen totalt ökar.
Herr talman! Först vill jag framhålla att jag gör skillnad mellan Tanzania och södra Afrika. Enligt mitt synsätt ligger Tanzania i Östafrika och tillhör inte de länder som vi brukar beteckna såsom länderna i södra Afrika. Beträffande de senare länderna har aldrig tidigare någon regering gjort höjningar av denna storlek under ett enda budgetår. Beträffande befrielserörelserna har regeringen deklarerat — och även utskottet — att skulle här föreligga behov utöver dem som täcks av anslaget kan man ta medel ur katastrofanslaget. Därmed är det väl klart att herr Hellström för en skendebatt. Om pengarna finns eller tas på det ena eller andra anslaget — och vi är beredda att i verkligheten satsa allt vi kan — så kan det ju inte spela någon väsentlig roll.
Herr talman! Det var litet förvånande att herr Wirmark ville göra skillnad mellan Tanzania och södra Afrika. Tanzania har för socialdemokratin alltid tillhört södra Afrikas politiska karta. Tanzania torde vara det land som gör de största ekonomiska, personella och materiella uppoffringarna i sitt eget land för att stödja de sociala befrielserörelser som verkar i södra Afrika. Tanzania är en del av södra Afrika. Det är sannerligen ingen skendebatt. Jag ägnade en del tid åt att gå igenom de enorma behov som avkolonialiseringen har skapat i Angola och Mogambique, där distributionsapparaten har slagits sönder och där man lever i akut nöd. Men man har potentiella möjligheter att få en ekonomisk utveckling. Ett omfattande bistånd är angeläget, och det är nödvändigt att det kommer fram snabbt. Mot denna bakgrund utgör det socialdemokratiska alternativet, som för södra Afrika som helhet ligger i runda tal 100 milj.kr. högre än regeringens förslag, ett viktigt tillskott, särskilt för Angola och Mogambique. Det är angeläget att riksdagen i dag röstar för den socialdemokratiska reservationen, där Angola görs till programland och därmed prioriteras också för framtida bistånd.

Herr talman! Herr Korpås säger att vi inte skall tro att vi har lösningarna på u-ländernas problem och försöka pådyvla dem dessa lösningar. Jag håller med herr Korpås om det uttalandet, och det är mot den bakgrunden så anmärkningsvärt att centerpartiet anser sig företräda den högsta visdomen om hur industrialiseringen i u-länderna skall gå till. När u-länderna själva önskar bistånd i form av t.ex. pappersbruk, små pappersbruk, sex gånger mindre än de pappersbruk som byggs av skogsägarna här i landet — då säger herr Korpås med sin visdom: Det här passar inte för u-länderna. U-ländernas erfarenhet är att när de behöver papper för skolböcker och skall importera och det då är brist här i landet, så får de inte något papper. Det vet de. De har varit i den situationen att de skulle få papper från Sverige, men det har inte gått att få något företag att ställa upp och e :portera. De vet att de behöver sin egen pappersproduktion för att kara utbildning, tidningar, skolböcker och mycket annat. Men herr Korpås har den förmyndaraktiga inställningen att säga att den här tekniken passar bara för oss. Den skall vi här i Sverige vidareutveckla. Jag har aldrig hört centerpartiet kritisera skogsägarnas satsning på Mönsterås och de andra pappersbruken här i landet. Men uländerna skall tydligen inte ha någon produktionskapacitet över huvud taget. Då blir emellertid resultatet faktiskt det gamla koloniala systemet, där i-länderna står för industriproduktionen, för den avancerade teknologin, och u-länderna tvingas kvar i fattigdom och underutveckling. Det blir ju resultatet av den förmyndaraktiga inställning som centerpartiet har i den här frågan.